Herr talman! Då riksdagen nu skall ratificera avtalet mellan Sverige och de europeiska gemenskaperna, avslutas ett kapitel i svensk Europapolitik. Ingen kan påstå att detta kapitel är genomarbetat och välskrivet. Det redovisar tvärtom motstridiga, vid olika tidpunkter intagna ståndpunkter. Man kan inte tala om logik, inte om en rak svensk förhandlingslinje — det har jag nyss talat om för handelsministern. Men det är ändå en betydelsefull epok som skildras. Konsekvenserna för vårt land och inte bara för dess ekonomi kommer att bli vittgående. En återblick på det förflutna är därför en sådan här dag i allra högsta grad motiverad. Och skäl talar också för ett försök att blicka in i det nya skede av de svenska Europakontakterna som kommer att skildras i nästa kapitel. Det brukar i debatterna framhållas att vårt land är starkt bundet vid Västeuropa, och det är ett faktum. Historiska, kulturella, sociala, ekonomiska och även ideologiska band förenar oss med det Europa som nu söker forma sin framtid inom de europeiska gemenskapernas ram. Dessa band har starka rötter i det förflutna. Även under århundraden fyllda av politiska konflikter eller öppna krig har Europas folk fortsatt att vävas samman. Jag har framhållit detta förut — det tål att upprepas. Redan i slutet av medeltiden var Europa i viktiga hänseenden en homogen kontinent. Det nät av kommersiella och kulturella kontakter som omspände den i nationalstater splittrade kontinenten har sedan oavbrutet förtätats. De svenska bondestudenterna fick sin kontakt med kulturvärlden vid universiteten — i Paris, Prag, Wien och Berlin. Som vandrande gesäller fick skråtidens hantverksmästare sina yrkeskunskaper där ute. Den svenska ekonomin — handeln och industrin — byggdes upp av invandrande danskar, tyskar, holländare, britter och balter. De svenska företagarna skolades vid de kontinentala handelshusen. Språken skilde inte nationerna. Valutorna — liksom arbetskraften — rörde sig fritt över gränserna. Denna utveckling kulminerade — skulle man kunna göra gällande — under de första årtiondena av 1900-talet. Det var det första världskriget som bröt sönder gemenskapen. Väl balanserade och integrerade marknader splittrades. I dess ställe kom de nya nationalstaternas slutna ekonomier. Mellanoch efterkrigstidens protektionism blev en följd av att nationerna till skydd för sina intressen byggde upp barriärer mot fritt utbyte av pengar, varor och människor. Andra världskriget får delvis betraktas som en konsekvens av det första. Det är förklarligt, att de konvulsioner som under loppet av 30 år — en halv generation — skakade vår världsdel i hög grad kom att prägla svenska folkets uppfattning om Europa och om vår egen politik. Vi hade ju nästan ensamma i Europa — lyckats undgå två världskrigs fruktansvärda förödelse av människoliv och i materiellt hänseende. Vår ekonomi och våra produktiva resurser var oförstörda i en helt förödd omvärld. Sverige lyckades med vad andra inte kunde uppnå, att bevara freden. Och alldeles oberoende av om detta kan sägas vara en följd av vår egen utrikespolitik, bidrog det till att skapa det drag av övermod och självtillräcklighet som präglat den svenska efterkrigsdebatten. Att dessa 30 år av förstörelse i ännu högre grad satte sin prägel på de europeiska folkens världssyn är självklart. Detta får inte hända en gång till — det var den slutsats som alla de Europastater drog där fri åsiktsbildning förekom och fritt meningsutbyte fortfarande var möjligt. Efterkrigstidens Europadebatt blev i dessa länder därför helt inriktad på att förhindra en upprepning. Ekonomierna måste så vävas in i varandra, att militära konflikter för all framtid förhindrades. Beneluxsamarbetet, Koloch stålunionen och Romfördraget utgjorde milstolpar i det målmedvetna arbete Europas fria stater koncentrerade sig på. Även efter det att vårt land utformat den alliansfria, obundna utrikespolitken — som under de senaste åren alltmera kommit att betecknas som neutralitetspolitik sökte också vi medverka i det demokratiska Europas samarbete. Vårt medlemskap i Europarådet och det dåvarande OEEC var ett uttryck för detta intresse, ett intresse som drevs inte minst under Östen Undéns och Dag Hammarskjölds år. Det var före ”den tredje ståndpunktens” årtionde. Jag har här i kammaren redan tidigare hänvisat till Dag Hammarskjölds starkt engagerade bekännelse till Europa. Jag har påmint om de synpunkter, som vårt land gav uttryck åt under förarbetena till den deklaration, som OEEC:s ministerråd avgav i augusti 1951. Hammarskjölds artikel ”Att välja Europa” och vårt förslag till OEEC-deklaration präglas av en djup känsla för de europeiska folkens ansvar ”för den livsform och det andliga och kultureila arv, som gör dessa folk till medlemmar av ett särskilt nationernas samfund inom ramen av de vidare kretsar som den västliga världen och FN utgör”. Jag har också påvisat det djupa svalg som skiljer Dag Hammarskjölds Europasyn — en Europasyn som väl får antas ha varit den regerings som han då tillhörde — från den krassa Europapolitik, som hans sentida efterträdare i den socialdemokratiska regeringen har fullföljt. Jag har här talat om övermod och självtillräcklighet. Och jag tar inte tillbaka det. Just de två begreppen präglade Sveriges syn på det samarbete, som inom Romtraktatens ram började byggas upp i slutet av 1950-talet och början av 1960-talet. Man trodde helt enkelt inte på möjligheterna att förverkliga den integration av den europeiska ekonomin, som avtalet syftade till. Man betraktade den med skepsis. Och tendensen i Tage Erlanders Metalltal 1961 var trots många positiva uttalanden — allmänt ”farbroderlig” — om det uttrycket tillåtes mig. Vår associationsansökan präglades av samma tonfall. Sverige var visserligen villigt att samarbeta, men på egna villkor. Samarbetet fortsatte Sverige förutan. Det var under dessa år som vår dåvarande handelsminister med större uppriktighet än finkänsla och takt gjorde sina famösa uttalanden om de europeiska statsmän, som satsade alla sina krafter på att väva ihop de tidigare motståndarna i ett nytt europeiskt mönster. Sverige inregistrerade noga varje uttalande, varje deklaration som federalisterna ute i Europa gjorde för att finna stöd för tesen att Europasamarbetet hade sådana utrikespolitiska och försvarspolitiska grunddrag, att vårt land icke skulle kunna medverka helt. Man bortsåg från att internationellt arbete alltid behängs med dekorationer av det här slaget, alltid förenas med visioner och ofta bygger på till intet förpliktande uttalanden. Avgörande är de folkrättsliga bindningar staterna gör och de uttryckliga förpliktelser de åtar sig gentemot varandra och vilka möjligheter de har att själva delta i beslutsprocessen, påverka den och behålla sin utrikespolitiska handlingsfrihet. Den franske presidenten Pompidous ofta citerade uttalanden är mot den bakgrunden välgörande. Det är framstegen i verkligheten som räknas, inte frasernas framsteg. Det är bättre att beslutsamt genomföra en första helt frivillig etapp i det ekonomiska och monetära samarbetet än att utväxla teoretiska anföranden om vad som kommer att inträffa — kanske - om allt går bra fram till 1980. Och likt president Pompidou finns det skäl att erinra om att de slutliga besluten i Europasamarbetet fattas enhälligt. Herr talman! Allteftersom de europeiska samarbetssträvandena fullföljdes och fick konkreta resultat i handelsutbytet och umgänget länderna emellan, stegrades det svenska intresset för att så småningom kulminera i 1967 års — för internationellt umgänge besynnerliga — brev. Däri förklarade den svenska regeringen, att Sverige önskade ”åvägabringa omfattande, nära och varaktiga förbindelser med EEC och att regeringen för sin del icke uteslöt någon av de i Romavtalet förutsedda formerna för anslutning till ett utvidgat EEC”. Och det erinrades också om att medlemskap var en form, som svenska regeringen redan åren 1961—1962 ”från vissa synpunkter bedömde som fördelaktig”. Avgörande var — tillades emellertid — att vår neutralitetspolitik var oförändrad och att de därav föranledda förbehållen kunde tillgodoses. I sak innebar den nya svenska deklarationen, att associeringstanken sköts undan och medlemskapet i förgrunden. Om något frihandelsavtal var över huvud icke tal. Under de skilda förhandlingsfaser som sedan uppkom mellan de olika Europastaterna vidhöll Sverige denna s.k. öppna ansökan, en ansökan i vilken alltså medlemskapet i sak prioriterades. Och den svenska inställningen ströks under bl.a. vid statsminister Olof Palmes s.k. charmresa till de europeiska huvudstäderna våren 1970. Våra förhandlingar borde koordineras med dem som fördes med de uttryckligen medlemskapssökande länderna. Den svenska ståndpunkten skulle preciseras sedan förhandlingarna med EEC slutförts. Alla — här hemma och utomlands — Övertygades om att den ”öppna” linjen skulle fullföljas. Så sent som i novemberdeklarationen 1970 underströk den svenska regeringen, att frågan om den svenska neutralitetspolitikens inverkan på anslutningsformen skulle avgöras ”sedan överläggningarna i sakproblemen slutförts”. Tre månader därefter — futtiga tre månader — hade regeringen en motsatt uppfattning. Det går undan i backarna, då man förlorat ett val och den handlingskraft majoritetsställning ger. Det är — jag upprepar vad jag sade till Kjell-Olof Feldt för en stund sedan — en föga ärorik historia som här skildras. Sammanfattningsvis — herr talman — påminner den svenska Europaattityden under 1960-talet och fram till den s.k. kovändningen den 18 mars 1971 om det beteende som enligt den brittiske labourmannen Aneurin Bevan kännetecknade den allierade invasionen i Italien — en gammal man som närmar sig en ung brud: ”Fascinated, sluggish and apprehensive” — bedårad, trevande och ängslig. Nu har vi alltså avslutat ett kapitel. Vi skall ratificera ett handelsavtal, som för svensk export öppnar en tullfri marknad på bortåt 300 miljoner konsumenter. När man i dag lyssnar på regeringen, när man läser dess annonser och inte minst när man tar del av utrikesutskottets utlåtande, måste man — om man inte känner förhistorien — få det intrycket, att de svenska förhandlarna presterat något alldeles enastående. Och man bibringas uppfattningen, att det var just detta som den svenska regeringen från början syftat till. Vi fick visserligen inte allt vi ville ha. Men även förhandlarna på den andra sidan bordet har gjort eftergifter. Vi har avslutat en för den svenska samhällsekonomin utomordentligt tillfredsställande utvecklingsfas. — Allt enligt regeringens förkunnelser. Ja, visst har vi vunnit väsentliga fördelar och är avsevärt mycket bättre ställda än vad vi skulle ha varit om vi inte fått någonting alls. Men ett sådant alternativ hade aldrig ens diskuterats. Herr talman! Den här debatten skulle inte ge rättvisa åt vad som verkligen har skett utan den återblick som jag gjort och om man inte påminner om den målsättning för förhandlingarna som den svenska regeringen uppställde även efter sin beryktade kovändning. Det är ju mot bakgrunden av våra egna önskemål som resultatet av förhandlingarna skall betygsättas. Vi ville ha ”nära, varaktiga och omfattande ekonomiska förbindelser”. Vi ville ha en uppgörelse byggd på stabilitet och varaktighet, så att konsekvenserna skulle kunna överblickas och säkra investeringsoch andra bedömningar göras. Vi ville ha en tullunion, som omfattade hela näringslivet — industrin och jordbruket med dess binäringar. Vi ville få möjlighet att samordna vår handelspolitik med gemenskapernas, avveckla tekniska eller icke-tariffära handelshinder och få samordnade regler om offentlig upphandling. Vi ville tillsammans med gemenskaperna kunna uppnå åtgärder för ökad rörelsefrihet för arbetstagare, tjänster och kapital och samverka inom socialpolitikens och den ekonomiska politikens områden. Vi ville nå ett intensifierat samarbete på skilda fält beträffande energifö rjning, transportpolitik, miljövård, forskning och tekniskt utvecklingsarbete. Av allt detta har vi fått ett frihandelsavtal, som till både form och innehåll är mera restriktivt och mindre stabilt än EFTA-konventionen. Och den betraktades som bekant bara som ett provisorium, som en övergångsform i avvaktan på EEC-samarbetet. Vi har fått i stort sett samma avtal som Österrike och Schweiz har fått, och som väl Norge så småningom kommer att få. Det är detta, herr talman, som handelsministern kallar ”ett hyggligt avtal” — — — ”ur frihandelssynpunkt t.o.m. ett uppseendeväckande bra avtal”. — Handelsministerns bidrag till Pelle Holms bevingade ord: ”Uppseendeväckande bra, sade Feldt om EEC-avtalet.” Var det bara luft i de tidigare stolta deklarationerna? Var det bara luft i de anspråksfulla önskemålen? Så måste ju vara fallet om man inte skall tro att regeringen bara pratar strunt när den nu går ut och förhäver sig över vad den slutligen uppnått, utan någon som helst ödmjukhet i tonfallet? Herr talman! Självfallet skall vi göra det bästa möjliga av avtalet. Det öppnar nya möjligheter för vår export; därom råder inget tvivel. Att det också öppnar möjligheter för utländsk import och därmed innebär både en stimulans och ett hot mot den svenska hemmamarknadsindustrin, som arbetar med högre löner och högre kostnader än EEC-konkurrenterna, hör ju också till bilden. De sysselsättningsproblem som vi kämpar med i dag kommer med säkerhet att bestå, även när konjunkturerna förändras till det bättre. Orsakerna härtill kommer vi att debattera i morgon; det finns ingen anledning att i förväg strö salt i regeringens sår. Däremot finns det skäl att nu framhålla, att de bekymmer vi brottas med i vår interna ekonomi gör det ännu mera angeläget att utnyttja de nya möjligheter som EEC-avtalet öppnar. ”Suget från Bryssel”, som statsrådet Carl Lidbom brukar tala om, måste motverkas genom en helt annan och positiv näringspolitik än den som hittills förts. Det vore allvarligt, om ett växande antal svenska företag såg sig tvingade att flytta över sin tillverkning helt eller delvis till EEC-området och om samtidigt intresset för industriell etablering från utlandets sida i Sverige skulle gå ner. Det finns ju redan tecken som tyder på att den, i förhållande till önskemålen, dåliga uppgörelse som vi uppnått med gemenskapen negativt har påverkat det utländska intresset för etablering i vårt land. Det är i dag, herr talman, inte minst intressant att ta del av ett uttalande, som den nya norske handelsministern Halvard Eika — en av de ettrigaste motståndarna till norskt EEC-medlemskap — helt nyligen lär ha gjort i Bryssel. Det frihandelsavtal som Sverige har fått nöja sig med var, sade han, ”inte nog för Norge”. Antagligen skulle — förklarade han vidare — ”medlemskap vara det bästa sättet att garantera Norge de handelsvillkor och det samarbetsavtal som den norska regeringen begärt”. Och Eika ansåg sig kunna — fortfarande enligt intervjun i Aftenposten — tänka sig en ny ansökan om medlemskap för Norge efter ett antal år — efter stortingsvalet 1977. Säga vad man vill om Europapolitiken; den skiftar snabbt. Vad som var högsta vishet och sanning för några månader sedan präglas nu av eftertankens kranka blekhet, i varje fall i Norge. Den fråga som inte bara svenska företag, stora som små, utan också hela det svenska folket har anledning att ställa sig i dag är hur det Samarbete som nu tar form ute i Europa, med nya medlemmar i EEC, nya handelseller associationsavtal med ett stort antal länder, kommer att utvecklas och vilka konsekvenser det kan komma att få för vår egen levnadsstandard och vår sysselsättning. Vi är naturligtvis i stor utsträckning hänvisade till gissningar, men det är inte desto mindre av intresse att vid inledningen av vårt nya Europakapitel redovisa några antaganden om vad som kommer att hända. Om fem år — alltså hösten 1977 — har de sista allmänna tullbarriärerna mellan Sverige och EEC rivits ned. Några dramatiska resultat i form av starkt stigande export torde då ännu inte ha inregistrerats vid det tillfället. De tullar som har tagits bort ligger på den genomsnittliga nivån av 6—8 procent, och vissa psykologiska bindningar torde väl trots allt få antas hämma den förbättrade exportkonjunkturen. Den inre kretsen av EEC — medlemmarna alltså har ju tillförts ett stort antal nya exportörer — i Danmark, i Storbritannien och i Irland, och den yttre kretsen, som vi tillhör, är kanske inte lika attraktiv som den inre. Men ändå måste enbart den omständigheten, att vår export till EEC blir mera lönsam, förutsättas utlösa särskilda exportansträngningar inom den svenska industrin som väl får antas leda till positiva konsekvenser. Vi kan utgå från att Sveriges import till följd av de komplicerade ursprungsreglerna läggs om från andra delar av världen till EEC-området. Vår handel med utvecklingsländerna och med andra utanförstående stater, såsom öststaterna, har antagligen påverkats negativt av det s.k. ursprungsregelsystemet. Denna höst — 1977 — har vi fortfarande kvar tull på papper och specialstål. Både i det gamla EEC och i Storbritannien och Danmark möter vår pappersförsäljning i bästa fallen en tull på 8 procent. Bara en mindre del av den exportökning på låt mig säga 35—40 procent, som kan förmodas ha skett under dessa fem år, kommer emellertid att kunna påräkna de förmånligare tullsatserna för återstoden utgår alltjämt en tull på 12 procent. Här i Sverige har vi då ett förfärligt besvär i branschorganisationerna att på olika pappersbruk fördela kontingenter för lägre och högre tullsatser. Inte förrän 1984 blir pappersindustrin helt fri. Hur konkurrenssituationen ser ut då i Europa, därom vet vi ingenting alls. Den livsmedelsindustri, som vi 1977 har kvar i vårt land, har sannolikt förlorat sin betydelse som exportindustri. Den höga livsmedelsteknik som har utvecklats hos oss har kommit till användning ute i Europa i ett antal multinationella företag med export över hela världen. Trots de intensiva förhandlingar som Sverige under sin energiska jordbruksministers ledning fört både med EEC och de resterande EFTA-staterna har jordbruket mött svårigheter. De interna preferensreglerna inom EEC-området och den där tillämpade avsättningsgarantin har begränsat vår export till Storbritannien och till det tidigare EEC-området och dessutom medfört en besvärande importkonkurrens på den svenska marknaden. Vi vet då — hösten 1977 huruvida farhågorna för att EEC-kommissionen skall förklara vissa varor för ”känsliga” besannats. Att bestämmelser om detta har infogats i avtalet får ju förutsättas bygga på realiteter och på att man haft något allvarligt syfte med dem. Om dylika ”känslighetsförklaringar” har gjorts beträffande vissa varor, har de också utlöst speciell övervakning från kommissionens sida, som måste verka återhållande på de svenska exportörerna. Risken för handelspolitiska motåtgärder kan ju i varje fall ifrågavarande industrier icke bortse ifrån. Vi vet då också — denna höst — i vilken mån EEC-kommissionen har ingripit mot svenska exportföretag för brott mot avtalets kartellregler. Exklusivavtal som svenska företag kan ha slutit med sina återförsäljare i Sverige, Norge och Danmark kan exempelvis påstås stå i strid med avtalet. I och för sig kan väl ingen rikta någon invändning mot detta. Men det besvärliga är att svenska företag inte har några rättsmedel till sitt stöd. De kan inte själva föra sin talan inför kommissionen eller EEC-domstolen. Tvisten behandlas av kommissionen och svenska regeringen. Kommissionens vapen är, om den svenska regeringen inte ingriper, hot om skyddsåtgärder. Det är i ett sådant läge inte lätt för svenska företag att, även om de har ”rent samvete”, hävda sin rätt. Herr talman! Inom EEC har integrationsarbetet pågått ytterligare fem år. Staterna deras företagare och löntagare — står närmare varandra. Hur långt man nått, därom vet vi naturligtvis ingenting. Men dagens tendenser och dagens beslut vittnar i varje fall om en dynamisk utveckling. Det ekonomiska samarbetet mellan de europeiska länderna har fördjupats. Fortlöpande överläggningar och samarbete beträffande budgetpolitik och konjunkturutveckling äger rum. Det nuvarande samarbetet om valutapolitiken mellan centralbankerna har alltmer fördjupats i riktning mot en gemensam valutapolitik. Regionalpolitiken har byggts ut för att garantera att de yttre zonerna i den gemensamma marknaden icke skall släpa efter i utvecklingen. Den nya stora europeiska regionalfonden har spelat en alltmer aktiv roll i den regionala välfärdspolitiken. En samordnad invandrarpolitik har byggts upp. I samråd med arbetsmarknadens parter har ett handlingsprogram utarbetats för samarbete på det socialpolitiska och arbetsmarknadspolitiska området. Gemensamma riktlinjer har dragits upp för sysselsättningspolitiken för att nå en bättre arbetsmiljö och vidgat inflytande för de anställda. Den stora sociala fonden bidrar till att förbättra människornas villkor. De särskilda aktionsprogrammen för samarbete på miljövårdens, industripolitikens och den teknologiska forskningens områden har vidareutvecklats. Man har enats om en gemensam uppfattning om de stora handelspolitiska problemen bl.a. i fråga om GATT-förhandlingarna och u-ländernas handelsproblem. Gemensamma regler om etableringskontroll och företagskoncentrationer föreligger. De multinationella företagen har ställts under kontroll. Nya topporganisationer för arbetsgivare och löntagare har skapats inom EEC. Om vårt land skall kunna hävda sin ställning i Europa och i världen, om vi skall kunna trygga en fortsatt utveckling och den fulla sysselsättningens politik, kan Sverige i längden inte underlåta att medverka i detta samarbete. Det som kommer att utspelas ute i Europa under de närmaste fem åren kommer att visa, att det frihandelsavtal, som om en stund accepteras av riksdagen, måste betraktas som blott ett första steg på det europeiska samarbetets väg. Därom måste också regeringen vara medveten. Jag tycker det framgår indirekt av handelsministerns uttalanden i propositionen — inte av det anförande han höll för en stund sedan. Personligen tror jag inte att den s.k. utvecklingsklausulen i avtalet ger de möjligheter utrikesutskottet och regeringen antar att angripa alla de olika samarbetsfrågor, som undan för undan kommer att aktualiseras. I själva verket tror jag inte att vårt land lär kunna få en slutgiltig och tillfredsställande lösning av alla dessa problem utan fullt medlemskap. Och dörren härför är för närvarande stängd genom regeringens deklaration den 18 mars 1971, och den blir det ännu mera genom det beslut som riksdagen fattar här i dag. Vad vi moderater vägrar att acceptera, det är att dörren också skall vara låst. Vi menar, att det är ett självklart svenskt intresse för vår ekonomi, vår handlingsfrihet och vårt oberoende i framtiden — att vi genom medlemskap får de nära, varaktiga och omfattande förbindelser med Europa, som endast medlemskap kan ge. Därför, menar vi, bör nya förhandlingar aktualiseras så snart ett tillfälle därtill yppar sig. När det sker vet vi inte. Förändringar i det utrikespolitiska skeendet — inom och utom EEC kan snabbt leda till att nya förhandlingsmöjligheter öppnar sig. Ett lands utrikespolitik är — förklarade statsminister Olof Palme för ett år sedan — ”inte oföränderlig”. Den påverkas ”av skeendet ute i världen, av förändringar i den inhemska opinionen, av nödvändigheten till konkreta ställningstaganden till utrikespolitiska problem, där tidigare erfarenheter inte kan ge fullödig vägledning”. För en gångs skull håller jag med statsministern. Utvecklingen går i dag fortare än någonsin. Ingen här i riksdagen hade för något år sedan med säkerhet kunnat förutspå de nya, skall vi säga relativt vänskapliga, relationerna mellan Förenta staterna och Kina, och få hade då klart för sig vilka politiska och ekonomiska konsekvenser den s.k. avspänningspolitiken mellan Sovjetunionen och Förenta staterna skulle få. Vi står i dag inför en ny världsbild. Kina i FN, Kina med ökande ekonomiska och militära maktmedel, med sina framtidsresurser, har påverkat den utrikespolitiska bedömningen på ett revolutionerande sätt. Våra svenska maoister här hemma — om de över huvud taget lyssnar till den utrikespolitiska kören inregistrerar med stigande förundran Kinas officiella uttalanden om EEC:s stora betydelse, om vikten av ett nära samarbete i Europa, om nödvändigheten för Västeuropas stater att uppträda enade och att balansera de två stormakterna Sovjetunionen och Förenta staterna. Jag tror att utrikesutskottets ordförande var inne på det här för en stund sedan också. Vi lever i en motsägelsefylld och besynnerlig värld. Avspänning som en följd av nya spänningar. Helt nya bedömningar som leder till andra slutsatser än för bara något år sedan. Vi moderater har varit och är fortfarande starkt kritiska mot regeringens omvändning i EEC-frågan. Regeringen borde, menar vi, ha fullföljt sin egen politik. De då inledda förhandlingarna med EEC borde ha kunnat leda till ett svenskt medlemskap med möjligheter för Sverige att upprätthålla sin hittillsvarande alliansfria politik. Borde, sade jag — vi kan inte vara säkra på den punkten. Men vi var i minoritet när vi hävdade detta. Vi har fått böja oss för politiska fakta. Eftersom vi fortfarande anser att en sådan lösning vore den bästa för vårt lands intressen, vidhåller vi att det alternativet alltjämt bör hållas aktuellt. Dörren får med andra ord inte låsas, jag upprepar det.

Även om det yrkandet i dag nedvoteras — och det kan vi förmodligen räkna med — kommer vi att fortsätta att hålla denna tanke levande, även om vi som politiskt parti står ensamma för vår övertygelse. Men vi är ändå övertygade om att det inte kommer att dröja så förfärligt länge, innan en representant för den svenska regering, som i dag har en annan uppfattning, gör samma förklaring som Halvard Eika gjorde nyligen på presskonferensen i Bryssel. Kanske utvecklingen så småningom leder till att Norge och Sverige gemensamt begär nya förhandlingar med EEC med det klart uttalade syftet att vinna medlemskap, men med skilda förbehåll. Slutligen, herr talman! Den dag svensk socialdemokrati ställer sig bakom en sådan politik, har vi ju nått ett nytt slags gemenskap här uppe i Norden. Då har i de tre skandinaviska länderna socialdemokraterna och de moderata — norsk Hoyre och det danska Konservative Folkeparti — gemensamt uttalat sig för en linje, som överensstämmer med den europeiska solidaritetens allra bästa traditioner.

Herr talman! Frågan om Sveriges avtal med EEC måste ställas in i ett allmänt sammanhang. I kamp mot storkapital och konservativa partier har arbetarklassen och folket i övrigt tillkämpat sig politiska, ekonomiska och sociala rättigheter. Innehållet i dessa rättigheter förvanskas och urholkas emellertid av kapitalismens makt och ägandeförhållanden. Det svenska folket har erövrat allmän och lika rösträtt för att välja riksdag. Det är en viktig rättighet. Men riksdagen, som är vald av folket, har inte den avgörande samhällsmakten. Denna ligger i stället i händerna på det fåtal som behärskar landets ekonomi — de ledande finansfamiljerna. Det svenska folket har erövrat frihet att i tal och skrift uttrycka sina åsikter men stora monopol behärskar utgivning av tidningar och böcker. Kapitalet har ett avgörande inflytande över vad som kan spridas till en bredare allmänhet. Så är det på område efter område. Kapitalets makt beskär innehållet i de demokratiska frioch rättigheterna. Kampen mot kapitalet innesluter därför alltid en vidgning av folkets rättigheter. För att folkets makt skall öka måste kapitalets makt minskas. EEC är en överstatlig organisation. Den har tillkommit för att stärka kapitalets makt i Västeuropa. Den har tillkommit för att ge kapitalismens las politiskt av storfinansens ambitioner att öka sin makt och urgröpa innehållet i vunna demokratiska rättigheter. EEC präglas ekonomiskt av en strävan att drivkrafter så fritt spelrum som möjligt. EEC p underlätta de stora monopolens utveckling och försvaga möjligheterna till framgång för arbetares och andra anställdas intressekrav. EEC riktar sig handelspolitiskt mot alla utanförstående stater, gentemot vilka EE bedriver en högtullpolitik. EEC riktar sig mot u-ländernas utveckling. Den har ställt sig som överhöghet gentemot associerade u-länder. Den avgörande makten inom EEC innehas av kommissionen. Denna består av nio toppbyråkrater. Dessa har inte fått sina maktbefogenheter för att tillvarata arbetares och lägre tjänstemäns intressen. De har utsetts för att stärka kapitalismens ställning i Västeuropa och därmed främst de ledande i detta samhällssystem — storföretagen. EEC syftar till att helt strypa de västeuropeiska folkens nationella självbestämmanderätt. Den nationella självbestämmanderätten är en viktig politisk och demokratisk rättighet. Den nationella självbestämmanderätten innebär att det är nationella instanser som är ansvariga för de beslut som fattas inom eller angående ett lands utveckling. För Sveriges del om beslut om svensk politik skall fattas av riksdagen eller av t.ex. EEC-byråkratin i Bryssel. Liksom alla de demokratiska frioch rättigheterna är den nationella oavhängigheten också urgröpt av kapitalismens ägandeoch maktförhållanden. Kapitalismens utveckling till imperialism innebär bl.a. att kapitalexport och därmed följande internationell ekonomisk integration mellan olika grupper av storföretag blir allmänt förekommande. Imperialisterna strävar efter att urholka den nationella självbestämmanderätten för att själva kunna handla i sina egna intressen oberoende av folkens intressen. Kapitalet är fosterlandslöst. Det känner inga hämningar och tar inga hänsyn till folkens intressen och rättigheter i sin jakt efter profiter. Imperialisterna vill sätta sig över de beslut folken kan få nationella parlament och regeringar att anta. Därför strävar den europeiska storfinansen samfällt efter att utveckla den överstatliga och mot demokratin riktade organisationen EEC. Kampen mot EEC är i första hand en demokratisk kamp. Men kampen för demokratiska rättigheter riktar sig mot storkapitalets intressen. Fullt genomförda och konsekvent verkande blir de demokratiska rättigheterna först sedan storkapitalets makt brutits och socialismen upprättats EEC':s organisatoriska uppbyggnad, med makten koncentrerad till en noggrant utvald byråkrati, svarar mot dess roll att urholka de demokratiska rättigheterna. De ekonomiska principerna inom EEC tjänar syftet att utöka storkapitalets ekonomiska herravälde. I vems intresse är den fria etableringsrätten införd? I vems intresse har man infört fria kapitalrörelser? I vems intresse verkar den okontrollerade arbetsmarknaden? Det är i storkapitalisternas intresse. Fria kapitalrörelser och fri etableringsrätt är det framför allt storföretagen som kan utnyttja, de företag som spinner nät av dotterföretag över inte bara Västeuropa utan hela den del av världen som fortfarande ligger under kapitalismens välde. Genom de fria kapitalrörelserna och den fria etableringsrätten, rättigheter som måste betraktas som legaliserad kapitalflykt, kan storföretagen utöva utpressning mot regeringar och myndigheter i medlemsstaterna. De kan genom dessa rättigheter försvåra verksamheten för aktiva och stridbara fackliga Att kapitalistiska företag etablerar sig i andra länder är inget särskilt Nr 138 utmärkande för EEC. Det gäller hela den kapitalistiska världen, nu på ä ä 5 sn Ö nee 5 Tisdagen den kapitalismens imperialis stadium. Kapitalisterna investerar utom Ho s NN ån : d i 12 december 1972 lands för att stärka sin ställning och öka sina profiter. De investerar. — utomlands för att kringgå skyldigheter mot arbetare och tjänstemän, för Avtal med EEC, att skatteregler i de länder man flyttar till är förmånligare, löneläget — 2. MN. sämre, råvarorna billigare eller ibland av handelsmässiga skäl. Svenska företag flyttar inte sin produktion till Portugal av omtanke om den svenska arbetarklassens intressen. De flyttar inte dit av omtanke om de portugisiska arbetarnas intressen. De flyttar inte dit eller hotar att flytta dit för att befrämja arbetarklassens krav. De flyttar dit för att kunna utnyttja ett sämre löneläge och därför att deras sociala förpliktelser där är ringa i förhållande till vad de skulle åläggas i Sverige. Profithungern styr kapitalet. Detta gäller för imperialismen oavsett organisationer av typ EEC. Men EEC förstärker dessa möjligheter för kapitalisterna och begränsar möjligheterna för folket att påverka olika nationella myndigheter att vidta åtgärder mot kapitalets etableringar. På samma sätt förhåller det sig med den okontrollerade arbetsmarknaden. Tendenserna till utarmning av vissa regioner, till synnerligt stor arbetslöshet i vissa regioner är inget som orsakas av en överstatlig organisation som EEC. Det är en lagbundenhet hos kapitalismen. Kapitalkoncentrationen får sådana verkningar i varje kapitalistisk stat av viss geografisk storlek. Den okontrollerade arbetsmarknaden innebär emellertid att EEC:s storkapitalister kan använda hela områdets arbetslösa som en reservarmé. Arbetarna flyttar inte från Syditalien eller från Norrbotten därför att de skulle vantrivas i sin hembygd utan därför att det råder brist på arbeten. De skulle inte lägga sig som pendlare mellan avlägsna orter eller låta låna ut sig som ”gästarbetare” om de kunde beredas en effektiv sysselsättning i de trakter där de har sina rötter. Den okontrollerade arbetsmarknaden inom har tillkommit för att storkapitalet skall kunna få förflyttning av arbetskraft till de områden där storföretagen etablerar sig. EEC syftar till bildandet av en överstatlig politisk organisation i Västeuropa som ställer sig över demokratiska rättigheter och styr i storkapitalets intressen. Det är dit EEC hela tiden strävat. Att det fortfarande är målsättningen framgår med all tydlighet av de för snart två år sedan antagna Davignonoch Wernerrapporterna. Enligt den senare skall beslutanderätt över en rad viktiga områden överflyttas till vad man kallar gemenskapsorganen, dvs. från bl.a. folkvalda instanser i medlemsstaterna till E byråkratin i Bryssel. EEC föregicks av strävanden att politiskt ena Västeuropa. Man fick — På grund av att politiska meningsskiljaktigheter förelåg — börja med att skapa en gemenskap på ekonomins område: slopa tullar och likrikta den ekonomiska politiken och lagstiftningen i de olika länderna. EEC är bara en början. EEC syftar till en politisk nyordning av Västeuropa — till monopolens oinskränkta herravälde EEC kan därför inte bara ses som en fråga om tullar och handel. Och det kan framför allt inte ses som en inledning till en friare handel i 65 världen. Såväl i regeringens proposition som i utrikesutskottets betänkande odlas emellertid fortfarande denna vanföreställning. Att knyta Sveriges ekonomi och handelspolitik allt fastare till EEC kan inte ses som ett led i strävan till en friare världshandel. EEC framstår som motståndare till en sådan. EEC:s yttre tullmur är förhållandevis hög. EEC-staterna driver konsekvent en högtullinje vid internationella konferenser. EEC har inte haft någon direkt handelsskapande effekt utan möjligen bidragit till en förändrad inriktning på handelsströmmarna. Handeln mellan EEC-staterna ökar snabbare än EEC:s handel med omvärlden. Av EEC:s handel med omvärlden är det handeln med de s.k. u-länderna som a tendenser i svarat för den långsammaste utvecklingen. Men de handelsströmmarnas utveckling gjorde sig gällande redan innan EEC bildades. EEC är inte framför allt en fråga om handel och ekonomi. EEC gäller politik. EEC riktar sig mot de demokratiska rättigheterna. Vänsterpartiet kommunisterna står inte ensamt om denna uppfattning. En växande opinion bland det svenska folket delar våra värderingar av EEC. Det är en uppfattning som också framförs av organisationer som verkar inom EEC — organisationer som inte alla är kommunistiska. Ett exempel: Den belgiska socialdemokratiska landsorganisationens generalsekreterare gjorde en summering av EEC-erfarenheterna inför organisationens extrakongress 1971. Där heter det bl.a.: ”EEC är en odemokratisk institution. Ministerrådet tar besluten på ett övernationellt plan utan att något folkvalt parlament kan utföra en demokratisk kontroll eller själv ta upp förslag såsom sker på det nationella planet.” Den uppfattningen kanske det hade varit viktigare för herr Arne Geijer att citera här i kammaren än att anföra vad han tror vara kinesiska ståndpunkter. EEC strider mot demokratin. Det är kärnfrågan. Internationell kapitalsammanflätning, s.k. multinationella företag, kapitaltransaktioner över gränserna, kapitalkoncentration och regional obalans har förekommit och förekommer i det kapitalistiska systemet oavsett EEC. Men EEC stärker dessa företeelser och tendenser. Den svenska regeringens politik i EEC-frågan kännetecknas av två saker. För det första har man hela tiden försökt lägga Sverige så nära EEC som möjligt. Man har anpassat prisnivån på jordbruksprodukter till EEC. Man har infört mervärdeskatten bl.a. med motivering att få ett skattesystem liknande det inom EEC. Man har fått igenom 81 § regeringsformen om överlåtande av befogenheter på mellanstatlig organisation. Regeringen har hela tiden sökt nära förbindelser med EEC. För det andra har regeringen samtidigt hela tiden försökt att framställa EEC-frågan som en i huvudsak teknisk fråga och anfört att en EEC-anknytning skulle vara en nödvändig följd av en automatiskt verkande utveckling, som den haft att skylla ifrån sig på. I motsats till regeringar och socialdemokratiska partier i andra länder har den svenska regeringen gjort EEC-frågan till en fråga på lång sikt, där man stegvis bit dämpats, därför har en del av opinionen kunnat lugnas. Svensk storfinans och de politiska partier som omedelbart företräder den har valt en öppnare linje. De önskar komma med i EEC snabbare än regeringen. Därför kan de inte ge sig till tåls. Därför vill de försäkra sig om att riksdagen redan nu uttalar sig för framtida associering och medlemskap, och vi ser folkpartiets och moderata samlingspartiets reservationer som här framlagts för riksdagen. Men dessa partier är samtidigt anhängare av avtalet. De kan se att det inte utgör ett hinder för framtida utvidgade förbindelser med EEC. De inser säkert att det är ett första steg in i EEC. Men de är ivriga att visa dem, vilkas intressen de företräder, att de har en större vilja än regeringspartiet att inlemma Sverige i EEC. Deras iver underlättar försöken att framställa EEC-avtalet som något oskyldigt, och denna iver utnyttjas också av regeringen i dagens debatt, där man försöker framhålla sin egen position som något slags centerlinje. Den svenska regeringen är anhängare av EEC, det framgår av dess deklarationer under det senaste årtiondet. Man tror uppenbarligen på EEC: egna myter om sig själv. I den s.k. avsiktsdeklarationen från november 1970 uttalas av den svenska regeringen att den ”delar gemenskapernas uppfattning såsom den uttryckt i Romfördraget att en omfattande samverkan är nödvändig för att de fulla fördelarna av den gemensamma marknaden skall kunna realiseras. Sålunda erfordras åtgärder för att uppnå ökad rörelsefrihet för arbetstagare, tjänster och kapital jämte samverkan inom socialpolitiken och den ekonomiska politiken”. Det framgår också att man har illusioner om att EEC skulle ha med solidaritet och internationalism att göra. Man glömmer att det finns två slags internationalism — folkens och kassaskåpens. EEC företräder inte folkens internationalism. Regeringen tror uppenbarligen också på myten att EEC skulle vara inledning till en friare världshandel. Man har inte upptäckt eller vill inte se att det handlar om en samling rika imperialistiska stater som ingått tullunion riktad mot andra stater, inte minst mot dem som hämmas i sin ekonomiska utveckling av kolonialism och imperialism. Strävan till ett nära samarbete med EEC, vilket på sikt kommer att leda in i organisationen, går som en röd tråd genom regeringens politik. Strävan efter omfattande, nära och varaktiga förbindelser har legat fast en längre tid. Men önskemålen om formerna har som bekant växlat. Så sent som 1971 var medlemskap fortfarande inte uteslutet. Det nu föreslagna avtalet har, som det sägs i propositionen, en viktig fördel i att det ”anger en procedur för behandlingen av framtida samarbetsfrågor”. Däremot har ”formen, omfattningen och djupet i samarbetet” inte preciserats. Det finns inga garantier för att regeringens önskemål om formerna för anknytning till EEC inte än en gång kan komma att omprövas. Däremot finns fastslaget av regeringen att den önskar vidgade förbindelser med EEC. På den punkten har man aldrig sviktat.

Det är alltså detta som man nu vill att riksdagen skall skriva under, Varför särskild vikt skall fästas vid ”gemenskapens utveckling” framgår av handelsministerns plädering i propositionen. Där heter det att gemenskaperna har ”på en rad för oss intressanta samarbetsområden inte utformat någon gemensam politik eller inlett något samarbete. På andra områden finns långsiktiga planer uppdragna, men verkställighetstakten är ännu föremål för överväganden.” Trots att den svenska regeringen säger sig ha uteslutit medlemskap har den under förhandlingarna sålunda önskat samarbete på områden där EEC självt ännu inte utvecklat något samarbete. Detta står utom varje tvivel. Avtalets utvecklingsbarhet har tillkommit för att Sverige skall länkas allt fastare till EEC. När de ”intressanta samarbetsområdena” blivit tillräckligt många står Sverige inte längre utanför EEC Avtalet är första steget in i EEC — i den västeuropeiska gemenskapen. Även om det inte finns någon automatik inbyggd i avtalet så att det ofrånkomligt skulle leda dit, så är det till detta de som står bakom avtalet syftar.

Det gör det framför allt därför att avtalen måste ses just som första steg in i respektive organisationer. Vi gör det också därför att avtalen kommer att medföra negativa följder för Sveriges folk EEC-avtalet kommer att ytterligare koncentrera Sveriges utrikeshandel till ett fåtal länder — de rika imperialiststaterna i Västeuropa. Genom de skärpta s.k. ursprungsreglerna kommer delar av utrikeshandeln att direkt bindas till EEC-staterna om berörda företag vill sälja varor tullfritt till C. Avtalet innebär en press mot en bättre regionalpolitik än den som s för närvarande. Avtalet innebär omedelbara inskränkningar i statens rätt att kunna påverka penningtransaktioner över gränserna. I stadganden som kan innebära att svenska myndigheter måste förhandla med EEC innan hälsofarliga ämnen i från EEC importerade livsmedel kan förbjudas Avtalet med Europeiska koloch stålunionen har ägnats ännu mindre uppmärksamhet i debatten än avtalet med EEC. Det är beklagligt, eftersom detta avtal snarast innebär ett längre steg in i denna organisation. Koloch stålunionen började som en organisation för att underlätta utvecklandet av den västeuropeiska rustningsindustrin efter kriget. Denna roll finns fortfarande. Organisatoriskt kan Koloch stålunionen numera betraktas som en sorts underorganisation till EEC. Det föreslagna avtalet mellan Sverige och Koloch stålunionen följer till stor del avtalet mellan Sverige och EEC. Men det kommer att medföra att de prisregler som gäller inom Koloch stålunionen kommer att införas i Sverige. För att dessa prisregler skall kunna gälla måste förändringar ske i svensk lagstiftning. De varor som omfattas av koloch stålavtalet kommer att undantas från den s.k. bruttoprislagen. Denna lag säger att ingen näringsidkare får föreskriva en annan näringsidkare i nästa led av produktionen ett pris som den senare inte får underskrida. Genom att undantag nu skall kunna beviljas för en icke oväsentlig del varor frångås en grundläggande princip i svensk prispolitik, och monopolistisk prissättning underlättas Mest uppseendeväckande är emellertid det system med basorter som föreskrivs i avtalet. Dessa basorter behöver inte vara de i vilka järnverken ligger. Järnverken skall leverera sina varor fritt till basorten, och sedan får köparna betala det pris som skall gälla för basorten plus frakt från basorten till leveransstället. Det förefaller vara helt klart att svenska järnoch stålverk kommer att välja basorter nära sina största kunder. Svensk verkstadsindustri är starkt koncentrerad till Mälardalen och sydoch västsvenska varvsoch industriorter. En stor del järn och stål går på export. Verken väljer olika baspunkter för olika varor. De kommer att välja sina basorter söderut i förhållande till sitt eget läge. De kommer att välja basorter med redan högt utvecklad industri. Vad blir verkningarna av detta? På basorterna och nära dessa kommer järnoch stålverken att subventionera verkstadsindustrins fraktkostnader. Men för företag som ligger långt från basorterna, men kanske i närheten av verken, innebär detta fraktfördyringar. De får betala ”spökfrakter”, betala för varan som om den fraktats längre än vad den i själva verket har fraktats. Detta kan konkret komma att betyda följande. Norrbottens Järnverk väljer Sundsvall som basort för en del av sina varor. Företaget Norrlands handelsjärn, som är beläget 500 meter från NJA:s verk i Luleå, kommer att få betala frakt för 55 mil, dvs. avståndet mellan Luleå och Sundsvall Verkstäder, men även byggnadsindustrin, som använder järn, stål och plåt och som är belägna i Norrbotten kommer att få ökade fraktkostnader. De regionalpolitiska konsekvenserna av detta är uppenbara. Basorterna med redan utvecklad industri kommer att ytterligare gynnas. Däremot ställs industrin långt från basorterna, i lokaliseringsorterna, i strykklass. Deras konkurrenssituation kommer att försämras. Deras kostnader kommer att stiga. Var står i denna fråga de partier som brukar ondgöra sig över småföretagens dryga kostnader när det gäller löner och skatter? Nu har ni en chans att lindra för småföretagen inom verkstadsindustrin i glesbygderna. Ni kan göra det genom att rösta mot regeringens avtal med Koloch stålunionen. Hur djupt sitter nu känslorna för glesbygden, exempel Får monopolens intressen också denna vis hos centerpartiets ledamöter? gång gå före regionalpolitiska hänsyn och er ofta så omskrutna omtanke om mindre företag? Regeringen är inte klar över följderna av avtalet med Koloch stålunionen och vilka åtgärder man kan få vidta för att mildra dem. Man har en utredning inom industridepartementet om detta. Men denna är inte klar. När beslut fattas om avtalet med Koloch stålunionen kommer beslut att fattas om någonting som regeringen, vilken är förslagsställare, själv ännu inte vet vad det kommer att innebära. Detta strider bjärt mot varje rimlig behandlingsordning. Herr talman! Det har påståtts att det nu föreslagna avtalet skulle ge flera arbeten och lätta de arbetslösas bekymmer. Detta är spridande av falska löften. Erfarenheterna av EEC hittills säger att gemenskapen inte stimulerat till en allmän ökningstakt i handel och omsättning utan endast till en ändrad inriktning på handelsströmmarna. Att svensk handel knyts närmare till EEC kommer inte att förändra detta. Avtalet kommer framför allt att innebära en förändring av handelsströmmarna så att handeln mellan Sverige och EEC kanske kommer att öka snabbare än Sveriges handel med andra länder. Men inga skäl talar för att detta skulle medför en snabbare ökning av Sveriges totala export — mer än möjligen tillfälligt. Samtidigt kommer i så fall också konkurrensen från en ökad import att göra sig gällande mot svenska hemmaproducerande företag. Vilken av dessa eventuella effekter som kommer att bli den övervägande kan inte nu avgöras. Särskilt stora blir sannolikt inte följderna. Tullarnas betydelse för handelsutvecklingen får inte överdrivas. Men blir det effekter klarar sig hemmaindustrin, som ofta har relativt mindre företag, sannolikt sämre i en förväntad ökad konkurrens med stora europeiska monopol än vad exportföretagen kan ta igen. Resultaten blir i så fall stegrad arbetslöshet och skärpt kapitalkoncentration. I ett något längre tidsperspektiv blir avtalets verkningar för sysselsättningen också negativa. Varje kapitalistisk ekonomi präglas av växlingar mellan högkonjunkturer och kriser. EEC som har tillkommit för att stärka kapitalismen har inte heller förändrat kapitalismens utvecklingslagar. Inom EEC liksom i Sverige växer arbetslöshet och undersysselsättning. Att Sveriges ekonomi knyts närmare E detta vare sig i Sverige eller inom EEC. Däremot kan det föreslagna avtalet skärpa kapitalkoncentrationen och arbetslöshetens ökningstakt. Det kommer att stärka de tendenser i den svenska ekonomin som har framkallat just koncentration och massarbetslöshet. Redan det föreslagna avtalet kan lägga band på en annan och riktigare regionalpolitik. Avtalet kan ge ökad stimulans för kapitalisterna att lokalisera sina företag söderut. Avtalet med Koloch stålunionen kommer sannolikt att innebära svårigheter för verkstadsindustrin i delar av landet där sysselsättningsproblemen redan är som värst. Därigenom kan arbetslöshetssituationen där ytterligare förvärras. Talet om att EEC-avtalet skulle innebära flera jobb är falskt. Det är andra faktorer som påverkar detta. I den mån de berörs av avtalet är det i för arbetarna negativ riktning. Herr talman! EEC riktar sig mot folkens demokratiska rättigheter. Det stärker monopolföretagens makt. Försöken att bit för bit smyga in Sverige i EEC skall inte få lyckas. EEC-avtalet är en första bit. Men just kommer inte att förändra därför är det en fråga av största vikt. Frågan om Sveriges förbindelser med EEC ligger i avtalet. Därför måste avtalet underställas folket för en allmän folkomröstning. Det svenska folket bör ha samma rättigheter att yttra sig över Sveriges relationer till EEC som folken haft i Norge, Danmark eller Schweiz att yttra sig över sina staters förbindelser med EEC. Detta är ett grundläggande demokratiskt krav. Vi kommunister kommer att aktivt bekämpa varje form av inlemmande av Sverige i EEC. En växande folkopinion står bakom denna linje. vice talmannen: Jag vill erinra om att meningsyttringar från åhörare inte är tillåtna.)

Herr talman! Herr Bohman sökte sig i sitt anförande i hög grad bort ifrån nuet. Han gick ända tillbaka till den idylliska medeltiden — idyllisk väl bara för en äkta högerman. Men han förflyttade sig snabbt till andra världskriget och efterkrigstiden för att ge en lämplig bakgrund till sina utrikespolitiska funderingar. Han säger där att Sverige blev övermodigt och självtillräckligt därför att neutralitetspolitiken höll oss utanför kriget. Vi drev en krass Europapolitik. Vi var visserligen villiga att samarbeta men bara på våra egna villkor. Det är klart att man kan flika in: På vems villkor annars skall vi samarbeta? Men det viktiga är att inför hela den här beskrivningen som herr Bohman gav med sina glidningar, sina försök att påstå att neutralitetspolitiken ställde Sverige utanför Europa, måste man fråga sig: Vad tjänar den för syfte? Jag har svårt att förstå att det tjänar något svenskt nationellt syfte, om vi nu är eniga om neutralitetspolitiken, att framställa just den som orsaken till något slags isolering i Europa, som herr Bohman väl är en av de få som upplever. Ibland tror jag att anledningen till att de här beskrivningarna så ofta återkommer i herr Bohmans utläggningar är att herr Bohman får en chans att vädra sin djupt kända men för det mesta effektivt undertryckta olust över neutralitetspolitiken — i varje fall dess konsekvenser.

På nytt beskrivs det gråa och eländiga Sverige. Men för att få en verkligt effektfull kontrast i den här bilden, för att göra Sverige riktigt grått, drar herr Bohman denna gång in i sin bild det färgrika, blomstrande Europa som vi är utestängda ifrån. Herr Bohman närstående personer brukar tala om vänsterextremister, som framför allt utmärks av diverse vridningar, vinklingar och svartmålningar av den svenska demokratin. Jag upplevde, när jag satt här i bänken, att herr Bohman faktiskt gör sitt bästa för att förvärva en likande position på den motsatta kanten i svensk politik. Han visar något av samma främlingskap i dagens Sverige, samma förakt inför folkliga Opinioner och folkliga rörelser som sina motsvarigheter på vänsterkanten. Men låt mig granska några av de påståenden som herr Bohman gör i sak om Sverige i den här litet science fiction-betonade berättelsen om Sverige 1977. Herr Bohman säger att Sverige vad beträffar pappersindustrin kommer att få uppleva en ganska bedrövlig utveckling. Av den maximalt 35—-40-procentiga exportökning som vi kan uppnå fram till 1977 är det bara en mycket liten del som kommer att omfattas av tullfriheten. Det är alltså mycket dystert. Jag trodde att herr Bohman läste en i vissa kretsar aktad tidskrift som heter Affärsvärlden-Finanstidningen, en tidskrift som såvitt jag vet hela tiden har hävdat att svenskt medlemskap i F nödvändigt.

Vi skulle få ett så snabbt växande utrymme för vår export att motsidan över huvud taget aldrig kommer att ha anledning att sätta plafonderna och därmed de högre tullarna i funktion. Man tillfogar också att dessutom är det ett väsentligt intresse för svensk skogsindustri att man får fortsätta att exportera massa, och realiseras denna efterfrågeutveckling — som alltså bygger på en prognos av FN-organet FAO så kommer inte bara pappersindustrin utan också massaindustrin att få en snabb exportutveckling. Sedan får livsmedelsindustrin sin dom. Den förlorar sin betydelse som exportindustri under 1970-talet, sade herr Bohman. Vad grundar herr Bohman den förutsägelsen på? Inom EFTA-kretsen består ju alltjämt den tullfrihet vi där har uppnått för vissa delar av livsmedelsindustrin. Det är fråga om sex länder som har ett betydande intresse för oss och för den industrin. Men framför allt innebär avtalet nya exportmöjligheter på EEC, som vi inte har haft ens inom EFTA-området, t.ex. när det gäller bagerinäringen. Det svenska knäckebrödet får här expansionsmöjligheter som inte tidigare har funnits. Varför då i en mening tala om för svensk livsmedelsindustri att nu är det slut med er export? Herr Bohman säger att den industrin upphör som exportindustri. Är det så valserna går, när moderata samlingspartiets företrädare möter svenska företagare? Är det den sortens osakligheter som sprids? I så fall har vi, ärade kammarledamöter, en stor pedagogisk uppgift framför oss att försöka tala om vad det här avtalet innebär! Ett annat av herr Bohmans påståenden var, att konkurrensreglerna är så utformade att de svenska företagen inte har några rättsmedel till sitt stöd. Han utmålade där företagen som helt utlämnade åt den Brysselbyråkrati som han i andra sammanhang frammålat som snart sagt den mest progressiva som existerar i denna världen. Men poängen är att de EEC-krav som kan uppställas i sammanhanget, och som alltså grundas på avtalet, inte riktar sig till företagen utan endast till avtalsparten, dvs. till regeringen. Och där har ju de svenska företagen precis samma möjligheter som i dag att inför de svenska myndigheterna försvara sin sak i sedvanlig ordning när ett fall kommer upp. Dessutom och det har varit avgörande för att vi kunnat acceptera konkurrensreglerna ungefär sådana som de är i Romfördraget — råder det en mycket god överensstämmelse mellan de reglerna och de regler som finns här i Sverige. Jag kan inte finna att herr Bohman på den punkten har träffat ens måltavlan. Sedan vill jag säga ytterligare ett par saker till herr Bohman. Den första är att herr Bohman anser — det hänförde sig till vad jag sade i mitt : C borde ha kudnat leda 12 december 1972 till ett svenskt medlemskap med möjligheter för Sverige att behålla sin alliansfria politik, menade herr Bohman. Men det är verkligen inte vad inledningsanförande, som herr Bohman replikerade på — att regeringen hoppade av från sin politik. Regeringen borde ha fullföljt sin politik, sade Avtal med E regeringen sagt vara sin politik. Vi har sagt att anslutningsformen håller vi — "22. öppen, och den måste vi pröva i ljuset av förhandlingarna. Och att pröva den frågan är något helt annat än vad herr Bohman anser att vi borde ha gjort och vad vi borde göra nu, nämligen att helt enkelt ansöka om och förhandla om medlemskap. Det är väl klart att den som tidigare anslutit sig till linjen att vi skulle hålla anslutningsformen öppen och pröva den i ljuset av utvecklingen men som sedan säger att vi nu skall förhandla om medlemskap, det är den som bryter mot sin tidigare politik, och inte den som konstaterat att utvecklingen har lett till att vi nu måste avskära en av de möjligheter som vi tidigare höll öppen, nämligen medlemskap. Herr Bohman åberopade i sammanhanget sina kontakter ute i Europa. Han sade att han mött många positiva uttryck för att man var beredd att ge oss medlemskap med neutralitetsförbehåll. Med anledning av detta uttalande måste jag fråga: Hur beskrev herr Bohman då den svenska neutralitetspolitiken? Vilka neutralitetsförbehåll gjorde herr Bohman i sina förtroliga överläggningar med framstående personer ute i Europa? Det är avgörande för att vi skall veta om detta påstående har något värde. Herr Bohman slutade med en ny framtidsvision. Han sade sig vara helt övertygad om att en representant för den socialdemokratiska regeringen en dag skulle komma att ansöka om medlemskap i EEC. Herr Bohman visar för en gångs skull ett gott omdöme och nära nog profetisk förmåga Idemokratisk regering när han, som vanligt, utgår ifrån att det är en socia som skall sköta den svenska utrikespolitiken också i framtiden. Med anledning av den nya gemenskap som herr Bohman vill se växa fram i Norden måste jag fråga: Vart tog Finland vägen? Ingår inte Finland i herr Bohmans nordiska gemenskap? När nu herr Bohman gjorde klart för norrmännen hur de skall bedriva sin Europapolitik — liksom han gör det för svenskarna — så hade det varit klädsamt om han också hade ägnat en tanke åt Finland. Finland tillhör nämligen fortfarande Norden. Med herr Gustafson i Göteborg har jag ingen anledning att ställa till något större handgemäng. Tyvärr skapade han ingen klarhet om folkpartiets position. Vi skall förbereda oss, vi skall undersöka, och framför allt skall vi göra det nu, sade herr Gustafson. Det är den enda punkt på vilken folkpartiet är klar: det är nu vi skall börja förbereda oss och undersöka om vi kan gå längre. I utvecklingsklausulen ligger naturligtvis en strävan från vår sida att allteftersom arbetet i Europa utvecklas undersöka på vilka områden det är ett svenskt intresse att försöka komma med. Vi har klart angivit vilka områden det gäller. Men det är en helt annan sak att säga att vi nu skall börja förbereda oss på att riva upp avtalet och starta en ny förhandling, nämligen om association. Jag tror inte att våra förhandlingspartners skulle uppleva vår attityd som riktigt seriös, om vi nu sade att vi snart är på väg med en ansökan om nya förhandlingar. Enligt min mening skall det samarbete vi kommer att Tisdagen den S = 12 december 1972 g Om herr CFIStalsens huvuds a vägen skulle nå fram till en tullunion, måste jag påminna herr Gustafson resonera om, i den utsträckning vi får möjlighet att göra det, grundas på det avtal som nu finns. I för att förorda association är att vi den om att det vid våra sonderingar i somras blev klart att associationen inte skulle hjälpa oss fram till ett avtal om en tullunion. Tullunionen föll på en doktrin, en djupt grundad f att E beslutsprocessen. Vi ansåg i och för sig att vi hade presenterat en modell enligt vilken både Sverige och EEC skulle behålla sin självständighet, men på den punkten blev motparten icke övertygad. Den andra utvägen är reställning eller vad man vill kalla det, om inte vill äventyra autonomin, självständigheten i den egna nämligen någonting som vi redan har avvisat, dvs. att en association ges en politisk innebörd och blir ett steg på vägen mot medlemskap. Jag har litet svårt att alltid följa med i herr Hermanssons beskrivning av Europa. Den är ungefär lika märklig som herr Bohmans — än en gång upptäcker man att ytterligheterna beröra varandra. Men låt mig ta upp det jag kunde förstå av herr Hermanssons anförande, nämligen vad den svenska regeringen enligt herr Hermanssons beskrivning vill uppnå. Han säger att vi vill komma så nära EEC som möjligt. Den främsta bevisningen skulle förutom utvecklingsklausulen vara — om jag förstod herr Hermansson rätt att det år 1965 genomfördes en grundlagsändring som möjliggjorde en viss överföring av befogenheter till internationell organisation. Det intressanta är bara att jag kan upplysa herr Hermansson om att denna grundlagsändring inte har någon som helst relevans i samband med det EEC-avtal vi nu slutit. Vi har nämligen inte anslutit oss till någon organisation. Vad frågan gällde när den grundlagsändringen genomfördes var huruvida man skulle kunna överföra befogenheter till en internationell organisation där Sverige är medlem. Den grundlagsbestämmelsen är alltså inte tillämplig i detta fall. Men dessutom kan beslutanderätten bara överlåtas i begränsad omfattning och beslut om överlåtelse skall fattas i samma ordning som gäller för grundlagsändring eller — i brådskande fall — med kvalificerad majoritet i riksdagen. Det finns verkligen tillräckligt många garderingar för att denna bestämmelse, även i de fall det gäller en internationell organisation där Sverige är medlem, inte kommer att ge särskilt stor handlingsfrihet för vilken regering vi än må ha Sedan gjorde herr Hermansson en nyansering i förhållande till vpk:s motion.

För det andra kan det inte bli fråga om att med detta avtal som grundval utvidga samarbetet på något för svensk ekonomi eller svensk politik väsentligt område, utan att den svenska riksdagen tar ställning till det. Det betyder alltså att vi får den offentliga debatt och den prövning av frågan som gör att den opinion som vill intressera sig för 74 dessa frågor har alla chanser att få en fullständig information om vad det gäller. Herr Hermansson håller på med något slags billig dialektik i sina citat — Nr 138 och trycker på att de samarbetsområden vi nämnt är för oss intressanta 5 Tisdagen den samarbetsområden. Ja, vilka skulle det annars vara — skulle det vara för 12 december 1972 oss ointressanta samarbetsområden? Poängen är ju att vi räknat upp på vilka områden samarbete är intressant. Ett av dessa gäller en sak som också herr Hermansson för något år sedan ansåg vara intressant, nämligen undanröjande av andra handelshinder än tullar. Det gäller också ett vidare samarbete på energipolitikens och miljöpolitikens områden, där det är alldeles uppenbart att vi inte når några resultat utan internationella ansträngningar. Vi har sagt att detsamma gäller på forskningens område och i fråga om samråd och konsultationer om ekonomisk politik — sådana samråd och konsultationer deltar vi redan i vid andra internationella fora. Det finns inga hemligheter när det gäller de områden på vilka vi har intresse av samarbete; det har utförligt beskrivits i samband med presentationen av detta förslag. Herr Hermansson ger en rad beskrivningar av alla de negativa följder som avtalet får — utrikeshandeln koncentreras till Västeuropa, press mot en bättre regionalpolitik etc. Det är måhända en tillnyktring. Herr Hermansson påstår inte längre — vilket fortfarande är fallet i vänster annonsering och agitation ute bland människor regionalpolitik. Det vågar han inte göra här i riksdagen, men det gör vänsterpartiet kommunisterna fortfarande i sin kampanj bland folket. Herr Hermansson säger — på ett sådant sätt att det är som en skrift i vatten att detta avtal är en press mot en bättre regionalpolitik. Det är na — att detta avtal direkt förhindrar en svensk det i den utsträckning som det skulle innebära att vi inte med avtalet stimulerar den svenska industrins utveckling. Men det är just det vi tror att avtalet gör. Från regionalpolitisk synpunkt vet vi att de nya jobb som kan skapas inom industrin är förutsättningen för möjligheterna att expandera ekonomi, sysselsättning och inkomster i de norra delarna av landet. Dessutom innebär detta avtal för stora delar av svensk skogsindustri en alldeles ny chans till vidareförädling och utveckling på områden där den på grund av tullarna tidigare var förhindrad att gå vidare. Jag har min del dragit den slutsatsen att detta avtal kommer att ha en positiv effekt på lokaliseringsoch regionalpolitik helt enkelt därför att det är en stimulans för den svenska industrin och i särskilt hög grad sina produkter för att i framtiden kunna ge tillräckligt med sysselsättning och inkomster. ; Det andra avtal vi har slutit är avtalet med Koloch stålunionen. Där har herr Hermansson upptäckt en rad faror och svårigheter för den svenska ekonomin och de svenska löntagarna. Han beskriver prissättningsmetodiken på ett sätt som ingen annan känner igen, för den enda förändring som sker är att stålverkens priser i fortsättningen skall redovisas öppet. Prislistorna får inte vara hemliga. Man får inte ge dolda rabatter. Det skall helt enkelt göra det lättare för köparna att ta reda på var de mest fördelaktiga priserna finns. När det sedan gäller basorterna påstod herr Hermansson — utan, så vitt jag förstår, något som helst bevis för påståendet — att företagen kommer ic) Tisdagen den 5 12 december 1972 är alltså inte genom att ta ställning till avtalet som vi tar ställning till hur Det skulle alltså bli ett Norrbottensproblem. För det första bestäms basorterna inte i avtalet. Det att välja basorter så långt söderut som möjligt - basorterna skall se ut. För det andra har vi en typ av basortssystem redan Avtal med EEC, m.m. i dag, och vi måste i första hand ta reda på hur det nuvarande systemet fungerar. På grund av den hemliga prissättning som förekommer vet vi inte i vilken utsträckning som företag nära stålverk subventionerar köpare som ligger längre bort. Herr Hermansson var vänlig nog att tilltro monopolkapitalismen en sådan hederlighet i sitt agerande, att det nuvarande systemet inte innehåller sådana subventioner. För det tredje håller vi på att utreda hur de nya basorterna skall se ut och i vilken utsträckning som man kan undvika sådana här snedvridande effekter Jag vill, herr talman, sluta med en reflexion om herr Hermanssons inställning till tullfrihet. För ett år sedan var herr Hermansson en frihandlare. Han trodde på tullfrihet. I dag är tullfriheten farlig, framför allt, säger han, därför att småföretagen klarar sig sämre i en tullfri marknad. Vi kommer att drabbas av företagsnedläggelser och arbetslös het. Men, herr Hermansson, det förhåller sig tvärtom. Det är storföretagen som har de minsta problemen med tullmurar, därför att de flyttar ut till kontinenten. Det har de i stor utsträckning gjort en effekt som vi hoppas nu kommer att minska och upphöra när tullarna försvinner. Småföretagen har däremot inte dessa möjligheter. Det är framför allt deras expansion som begränsas av tullarna, Våra erfarenheter från EFTA visar att det var just de branscher som domineras av småföretag som gjorde de stora ökningarna av sina marknadsandelar i EFTA-området sedan tullarna försvunnit. Det här måste nog herr Hermansson läsa på en gång till.

Herr talman! Handelsminister Kjell-Olof Feldt är alltid en frisk debattör, men jag undrar om han inte uppförde sig i friskaste laget för en stund sedan när han med svepande rundslag försökte slå knockout på sin motståndare. Det vore nog bättre för debatten och för riksdagen, om vi höll oss på jorden och om herr Feldt angrep mig för vad jag verkligen sagt och inte för vad han påstår att jag sagt. Är det inte ett faktum, herr handelsministern, att det finns ett brett svalg mellan den målsättning för de svenska förhandlingarna som regeringen själv uppställt och det resultat som har nåtts? Är det inte det? Jag har här försökt skissera vad som kan tänkas inträffa under avtalets första fem år, och jag kan försäkra handelsministern att jag har gått till väga mycket noggrant och inte velat ta till några överord. Läs igenom vad ja svartmålning på det sätt som handelsministern gjorde för en stund sedan har sagt! Då kan inte handelsministern stå upp och tala om Samarbete ”på egna villkor” — på vilkas villkor skulle det annars vara? undrade handelsminister Kjell-Olof Feldt. Jag trodde att när man förhandlade måste bägge parter ge ifrån sig någonting för att uppnå resultat. Skulle vi kunna komma ner till Bryssel och säga: ”Nu är vi villiga att förhandla, men bara på våra egna villkor?” Skall vi förhandla, måste vi också ta hänsyn till motståndaren, om vi vill nå resultat. När jag talade om att Sverige isolerade sig från Europa under 1950 och 1960-talet, syftade jag inte enbart på neutralitetspolitiken. Det borde ha framgått av mitt anförande att det var även av andra skäl som Sverige övermodigt ner på det Europa som höll på att byggas upp. Varför har regeringen varit så angelägen om att få bättre villkor för pappersindustrin, om det inte var så, att de villkor vi har fått är otillfredsställande? Vill herr Feldt verkligen bestrida att vi fram till 1977 fortfarande har tull på papper som i b ästa fall kan vara 8 procent och i sämsta fall 12 procent? Även om exportökningen blir mer än 40 procent och det hoppas jag; jag förutsatte att den skulle bli 40 procent — kan den gynnsammare tullen komma att utgå bara på en del av ökningen och inte på hela. Det är ett faktum. Hur kan då herr Feldt stå här och bestrida detta? Så till livsmedelsindustrin! Det är också ett faktum att en del av de livsmedelsindustriprodukter som vi säljer tullfritt inom det stora EFTA området faller bort. Vi får tull på dessa produkter som till stor del exporterats till England och till Danmark. Det går inte heller att bestrida Inte tror väl herr Feldt att jag försöker övertyga företagarna om att deras situation är mörkare än vad den är. Vid mina kontakter med företagarna är det jag som är den lyssnande. De är onekligen mycket mera sakkunniga beträffande sina egna förhållandena än vad jag är. Jag drar mina slutsatser av deras egen beskrivning av den situationen som de upplever. Ibland vore det nog nyttigt om också regeringen lyssnade litet mera på fakta som regeringen kan hämta från näringslivet och inte försökte tala om för näringslivet hur det borde vara. Verkligheten överensstämmer inte alltid med regeringens önsketänkande.

Herr talman! Handelsministern sade att han inte hade anledning till något större handgemäng med mig, och jag har inte heller någon anledning till ett större handgemäng med honom. Jag har nämligen alltid ittningen i ansett att EEC-frågan är så viktig för tryggheten och syssel detta land, att den inte lämpar sig att bli utnyttjad som slagträ i den partipolitiska debatten. Handelsministern hade ingenting att invända mot vad jag hade sagt annat än att vi nu skall förbereda oss för att gå ett steg vidare. Han tyckte att detta var något egendomligt. Men just nu bör vi förbereda oss. Vad jag tycker vore intressant att veta är om handelsministern står fast vid den förklaring som han gav i april förra året, där han säger att vi är medvetna om att en förnuftig internationell arbetsfördelning som innebär ett rationellt utnyttjande av vårt lands produktiva resurser kräver en mera långtgående ekonomisk integration än vad enbart frihandel innebär. Om handelsministern går med på detta, bör handelsministern också gå med på att nu börja förbereda ett vidgat samarbete. Det som kommissionen påpekat i sin rapport är att artikel 113, som vi nu bygger vårt avtal på, inte är förenlig med en ekonomisk integration. Vill vi ha en ekonomisk integration av det slag som handelsministern uttalade sig för i april förra året, då måste vi gå ett steg vidare. Då kan vi — — Jag vet att handelsministern inte själv har satt rubriken och därför inte Avtal med EEC, m.m. komma in på de linjer som handelsministern drog upp i sin uppmärk sammade artikel i tidningen Arbetet under rubriken ”Därför räcker inte vill kännas vid den, men i artikeln finns något verkligt intressant när handelsministern talar om en tullunion: ”I en sådan kan handelsutbytet löpa störningsfriare och smidigare tack vare gemensamma yttertullar och samordnad handelspolitik i övrigt. Kompletteras tullunionen — som skett i EEC — med en gemensam politik i fråga om de s.k. konkurrensreglerna — — — skapas en viss likställdhet i konkurrensvillkoren, som minskar skyddsklausuler. Kan man desutom i samverkan avskaffa sådana handels hinder, som inte beror på tullar utan är av tekniskt eller legalistiskt slag - kan man komma ganska nära en gemensam marknad. Handeln kan alltså ske mellan länder på ungefär samma villkor som inom länderna Med ett sådant avtal som bas kan slutligen samarbetet på de industriella, tekniska och forskningsmässiga områdena lättare starta och utvecklas.” Det vi menar är att man nu bör förbereda ett arbete för att uppnå det som handelsministern var så ivrig att framställa som ett förhandlingsmål förra året.

Herr talman! Handelsministern påstår att vpk har ändrat uppfattning i den här frågan och säger att jag skall läsa på. Jag gjorde faktiskt det för en tid sedan. Jag läste de debatter som har förts här i riksdagen sedan 1963, när jag hade nöjet att debutera i talarstolen, och tittade på de positioner som de olika partierna och även regeringen hade intagit. Jag fann då att jag i dag mycket väl kunde ha använt det tal som jag höll 1963. Det gav uttryck för precis den uppfattning jag har också i dag. Men det hade varit svårt för herr Feldt att här göra ett kalejdoskop på de olika uppfattningar som regeringen haft under denna tid och presentera dem. Det skulle i varje fall ha blivit mycket färgrikt. Den som svängt i den här frågan är ju regeringen som först förkastat medlemskap, sedan ansett medlemskap som en möjlighet och nu åter påstår sig vara mot medlemskap. Vilka garantier har vi för att regeringen inte ändrar sig en gång till? Handelsministern skall inte döma andra efter sig själv. Pendlar man hit och dit kan man tycka att den som står fast förflyttar sig och herr Feldt har tydligen fastnat i den positionen Avtalet innebär självfallet mer än handel. Det säger handelsministern själv i sitt anförande, där han utvecklar att han önskat ett samarbete som täcker andra områden än tullar och handelsregleringar och att förutsättningar för detta också skapats. Man kunde ju om tiden medgav det läsa upp de olika deklarationer som har gjorts från regeringens sida. Det är de avsikter som regeringen har om att utveckla samarbetet på olika områden som är det avgörande. Det kommer icke att handla om att EEC skall harmoniseras med Sverige. Vad som kommer att hända är att regeringen vill ha en s.k. harmonisering av svensk politik med EEC-politiken. Påståendena om att ett avslag på detta s.k. frihandelsavtal skulle leda till en svensk isolering är bara grov demagogi och skrämselpropaganda, även när de uttalas av handelsministern. Herr Måbrink har tidigare i Nr 138 debatten utförligt redogjort för tendenserna i handelsutvecklingen. De Tisdagen den visar att det inte blir fråga om isolering om vi underlåter att sluta detta 12 december 1972 avtal. — — Mot bakgrunden av den politik som ligger bakom avtalet i avsiktsför Avtal med EEC, klaringen 1970 och deklarationen från den 6 september 1971 står det, 1. MN. klart, att avtalet syftar till mycket nära förbindelser, så nära att frågan om medlemskap genom bindningen till slut kan komma att bli bara en terminologisk fråga, dvs. en fråga om ord.

Herr talman! Jag har inte bråkat med herr Bohman om huruvida det skulle finnas en skillnad mellan de mål som uppställdes för de svenska förhandlingarna och det faktiska resultatet. En sådan skillnad finns och det är såvitt jag förstår ofrånkomligt vid förhandlingar. Det jag kallade för svartmålning var någonting annat. Det var en beskrivning av detta avtals konsekvenser för den svenska ekonomin och det svenska samhället, och det omdömet tror jag att jag kan stå fast vid. Nu säger herr Bohman att det är inte han som hittat på att livsmedelsindustrin skulle förlora sin betydelse som exportindustri, utan han har inhämtat det från livsmedelsindustrins företrädare. Men kan det verkligen vara sant, herr Bohman, att detta är en så allmänt spridd uppfattning, att en partiledare kan stå här och säga i något slags försök till målning av framtidens Sverige, att den livsmedelsindustri som vi 1977 har kvar i vårt land, har sannolikt förlorat sin betydelse som exportindustri? När det gäller papperstullarna har jag icke bestritt att enligt avtalet kommer tullar att kunna bestå även 1977 i den meningen att högre tullar utgår på en viss del av exporten från Sverige. Men varken herr Bohman eller jag kan i dag säga om denna högre tull faktiskt kommer att utgå. Det erfordras nämligen beslut varje år inom EEC, som innebär att man konstaterar att de indikativa kvantitetsramarna, som det heter, eller plafonderna, har överskridits, och att den tolvprocentiga tullen skall tas ut vid gränsen. Blir efterfrågan den som angavs i rapporten från FAO och som Citerades och i någon mån bestyrktes i Affärsvärlden-Finanstidningen, då är det min bedömning att den högre tullen inte kommer att uttas. Det var innebörden i mitt uttalande. Till herr Gustafson i Göteborg vill jag säga att givetvis fortsätter vårt arbete med EEC och det avtal vi har fått. Frågan om ursprungsreglerna under övergångstiden diskuteras redan. Vi har frågor som kan aktualiseras ganska snart på både miljöoch energiområdet, och det är givet att vi förbereder oss för ett vidgat samarbete på de områden vi har angett. Men eftersom herr Gustafsons enda nu framförda motivering för att vi skulle förbereda nya förhandlingar är att han anser att vi skall nå fram till en tullunion, måste jag påminna honom om att nästa år startar nya 79 Nr 138 förhandlingar i GATT, den allmänna tulloch handelssammanslutningen. Tisdagen den Sverige har för sin del deklarerat att vid de förhandlingarna bör vi 12 december 1972 sikta till ett fullständigt avskaffande av alla industritullar mellan RR industriländerna i väst. Skulle det — även om jag inte vågar uttrycka ens Avtal med EEC, förhoppningen om det — visa sig nästa år att förhandlingarna kan starta ye med den inriktningen, då försvinner på sikt inte bara EEC:s tullunion utan hela problemet med tullunioner. Det gör att tullunionens fördelar i dag är osäkra, och det vore därför felaktigt att bygga någon politik på det enda syftet att åstadkomma en tullunion. Herr Hermansson säger att skälet till att jag tycker att omvärlden rör sig är att det är jag som åker omkring. Det förstår jag inte. Den 2 december 1971 sade herr Hermansson i riksdagen att ett frihandelsavtal bör ”begrä Det bör gälla tullättnader och lindring av andra handelshinder. Men det s till vad som traditionellt ryms inom ett preferensavtal får inte innehålla några som helst bestämmelser som binder Sveriges ekonomiska och sociala politik.” Det är en ganska god beskrivning på det avtal som vi har slutit. Det innehåller tullättnader, och det innehåller inte ra bestämmelser som binder vår ekonomiska och sociala politik. Däremot innebär det inte någon lindring av andra handelshinder, och det är därför vi anser att en utvecklingsklausul är v ntlig i det här avtalet. Herr Hermanssons väg genom tillvaron måste väl ändå vid något tillfälle, utan att han själv upptäckt det, ha gjort någon krök, eftersom han inte inser att han i dag intar en hållning som, utom att den är sakligt orimlig, i varje fall avviker från vad han ansåg för ett år sedan. Det är regeringens avsikter som är avgörande för vad det här samarbetet kommer att innebära, menar herr Hermansson. Men avgörande är inte bara regeringens avsikter utan också motpartens avsikter och vad vi över huvud taget kan uppnå vid förhandlingar samt slutligen den svenska riksdagens ställningstagande till de resultat vi kan åstadkomma i framtiden. Det är bara det att herr Hermansson utgår nödvändig ingrediens att allt vad vi kan sikta till är en harmonisering av Sveriges politik till C:s. Så är det inte, herr Hermansson. Vi har t.ex. på miljöområdet redan tagit beslut, som innebär att vi avvikit från en allmän uppfattning inom EEC. Vi kommer att göra det på många andra områden därför att vi behåller friheten att besluta.

Herr talman! Handelsministern upprepade när han började sin replik att jag hade ”svartmålat” avtalets konsekvenser för den svenska ekono min och samhället. Men när han sedan skulle exemplifiera, kom han raskt ned på jorden. Då han läste upp min passus om livsmedelsindustrin såg säkert kammarens ledamöter på hans minspel hur förvånad han blev, då han kom till den sista meningen. Jag står för den meningen, herr Feldt, och det gjorde tydligen också herr Feldt när han verkligen hade läst den. När det gäller tullarna på papper säger herr Feldt nu att han inte har bestridit att vi kommer att få ha kvar sådana fram till 1977, ja fram till 1984, men att han utgår från att den lägre tullen skall gälla. Han säger: ”Min bedömning är att den högre tullen inte skall uttas.” Nu vet man inte säkert hur plafondreglerna kommer att tillämpas. Självfallet finns det vissa farhågor eller förhoppningar i den ena eller den andra riktningen, men om man räknar med en S-procentig takhöjning om året och utgår från att en 40-procentig ökning av vår pappersexport skall komma till stånd är min bedömning den att större delen av denna ökning kommer att belastas med den högre tullen. Detta är mera sannolikt än det som handelsministern påstår. I varje fall kan man inte i en sådan här fråga tala om ”svartmålning”. Det gäller sannolikhetskalkyler, som bygger på de fakta som är kända för oss. Slutligen vill jag komma tillbaka till något som herr Feldt sade i sitt första anförande. Handelsministern frågade mig vilka neutralitetsförbehåll herr Bohman uppställde när herr Bohman talade med folk ute i EEC för att få dem att försäkra att de kunde tänka sig att ge oss dessa neutralitetsförbehåll. Ja, jag diskuterade inte alls neutralitetsförbehållen, utan bara de förbehåll som de svenska förhandlarna hade uppställt. Jag talade ju med samma personer som herr Feldt hade överlagt med. De gjorde gällande att de hade det intrycket att det fanns förutsättningar för Sverige att bli medlem i gemenskapen med erforderliga neutralitetsförbehåll. Sådana uttalanden är naturligtvis lika litet förpliktande som uttalanden i motsatt riktning. Jag har bara åberopat dem för att visa att uppfattningen i Europa inte var så entydigt negativ som handelsministern ville göra gällande. Det fanns och finns olika meningar. Vilken som skall bli den segrande meningen vet vi ingenting om förrän vi har förhandlat. Men regeringen satte ju stopp för förhandlingarna. Därför är vi i dag okunniga om vad som skulle ha skett.

En väg att nå detta kan vara en tullunion. Det är påfallande hur snabbt tullunionen har blivit inaktuell för handelsministern. I förklaringen i november 1970 sade regeringen att man efter ett noggrant studium av regelsystemet hade kommit fram till den uppfattningen att det fanns goda förutsättningar för en tullunion. Man ville även efter det att man hade uteslutit medlemskapet konstruera en tullunion med EEC. Sedan dess har t.ex. LO och KF i en skrift som dessa organisationer nyligen givit ut sagt, att en tidseller etapplan för en tullunion skulle vara naturlig i ett samarbetsavtal. Nu säger handelsministern: Ja, men vi skall ha en förhandling om att kanske avskaffa alla tullar i hela världen. Men så länge har väl handelsministern varit med i det internationella samarbetet att han vet, att man sannerligen inte gör något sådant på en eftermiddag. Det finns all anledning för en realistisk handelsminister att se på andra alternativ under vägen. Då har vi tullunionen som en möjlighet. Men det viktigaste är att vi får till stånd en ekonomisk integration av det slag som handelsministern tidigare har uttalat sig för och som enligt EEC:s egna uttalanden icke kan bygga på artikel 113, som nu ligger till grund för vårt avtal. Det är därför det är så viktigt att utvidga samarbetet.

Herr talman! Jag kan inte finna annat än att handelsministern leker med ord, när han söker skapa illusionen att det s.k. frihandelsavtalet icke innebär någonting annat än ett försök att underlätta handeln mellan Sverige och EEC-staterna. Detta avtal är icke begränsat till att vara ett rent handelsavtal, och det är vitsen med avtalet ur regeringens synpunkt. Det är därför avtalet motsvarar alla de strävanden som regeringen så vältaligt har givit uttryck för i olika deklarationer under de år som har gått och som den också givit uttryck för här i dag i handelsministerns anförande. Herr Feldt påstår helt frankt att det finns inga som helst bestämmelser i detta avtal som skulle binda vår ekonomiska och sociala politik. Detta är ett falskt påstående. Jag kan erinra om vad som sägs i artikel 19 om kapitalrörelserna och i artikel 23 om statliga stödåtgärder. Det är självklart att dessa artiklar har någon innebörd. Det är helt orimligt att påstå, som handelsministern här gör, att de icke på något sätt skulle binda Sveriges ekonomiska och sociala politik. Varför behövs då artiklarna? Varför har man alla dessa artiklar, som icke avser handelsfrågorna utan avser andra problem? Ni skriver väl inte under ett avtal, där paragraferna och artiklarna inte skall säga någonting. Sedan sade handelsministern att det blir inte bara fråga om en harmonisering av Sverige till EEC, utan Sverige kan också fatta beslut på olika områden som avviker från vad som råder inom EEC. Ja, det skulle bara fattas annat. Än har vi ju inte sålt vår nationella självbestämmanderätt till EEC-staterna. Men i de fall som det blir fråga om en harmonisering, är det någon som inbillar sig att det kommer att ske en anpassning av EEC-staternas politik till svensk politik och inte i stället en anpassning av svensk politik till den som är rådande inom EEC-staterna? Den svenska regeringen är duktig, men så duktig är den väl ändå inte att den skulle kunna få EEC-staterna att harmonisera sin politik med Sveriges. Sedan till frågan om avsikterna i regeringens framtida politik. De är, som jag framhållit, det helt avgörande, och där har vi alla de uttalanden som gjorts under de föregående åren om ett utvidgat samarbete på en rad olika områden. Jag har inte funnit att regeringen har tagit avstånd från de uttalandena.

Herr talman! Jag måste säga till herr Bohman att det var inte här i talarstolen som jag greps av överraskning när jag läste meningen om livsmedelsindustrin. Det var nämligen fjärde gången som jag gick igenom den, eftersom det vid första anblicken föreföll mig helt osannolikt att någon människa vid fullt förstånd skulle stå och säga att det är slut med exporten från svensk livsmedelsindustri. Det är nämligen vad meningen innebär. Jag har i mitt inlägg gjort fullt klart att på EFTA-området består tullfriheten, och på EEC-området öppnar sig nya utvecklingsmöjligheter just för den svenska livsmedelsindustrin, möjligheter som sträcker sig längre än dem vi haft i EFTA-avtalet. Det var därför jag var förvånad över att herr Bohman vid samtal med företrädare för den svenska livsmedelsindustrin kunnat få denna redovisning. Jag tror helt enkelt inte att man där kommer att bygga sitt handlande på den uppfattningen. När herr Bohman var ute och reste i Europa — jag vill återvända en liten stund till den galejan — visade det sig, sade han, att det fanns olika meningar. Herr Bohman sade dessutom att han åberopade de neutralitetsförbehåll som de svenska förhandlarna hade framfört. Nu framfördes aldrig några sådana villkor under denna förhandlingsomgång, eftersom förhandlingen icke gällde medlemskap. Det må emellertid så vara — herr Bohman har tydligen skådat i skyn och funnit att hans uppfattning är densamma som de svenska förhandlarnas.

Vi anser oss nämligen ha anledning påstå att vi träffade företrädare för dessa regeringar — som talade å regeringarnas vägnar —, att det fanns en mening hos dessa regeringar och att vi dessutom hos kommissionen i Bryssel fick del av kommissionens representativa uppfattning. Jag tror inte det lönar sig mycket att herr Gustafson i Göteborg och jag drar ett varv till när det gäller frågan om tullunionen. Jag vill bara säga att ekonomisk integration kan också i andra samarbetsformer äga rum i den mening som jag tidigare har angivit, nämligen på det sättet att man har ett samarbete mellan företagen inom ramen för ett handelsutbyte som vidgas och ökas i ett samarbete mellan fria och självständiga nationer. Vi har t.ex. i Norden lyckats åstadkomma en mycket hög grad av ekonomisk integration utan att vi har någon tullunion. I själva verket brukar de nordiska marknaderna med rätta beskrivas som några av de mest integrerade i världen, och för detta har inte krävts någon tullunion. Jag vet att herr Hermansson inte har kvar något av sin repliktid i denna fråga, men det skulle ha intresserat mig att veta vad herr Hermansson egentligen har för förebild när det gäller hur ett rent, dvs. i kommunistisk mening rent, handelsavtal skall se ut. Det måste finnas någonting sådant som föresvävar herr Hermansson. Han har gång på gång återkommit till detta utan att vi någonsin fått något begrepp om hur detta ”rena” avtal ser ut. Vad som här föreligger är ett handelsavtal som jag sade — ganska exakt av det slag som herr Hermansson beskrev för ett år sedan och som han då tyckte var rimligt att genomföra. Sedan är det tråkigt att behöva notera hur herr Hermansson använder orden för att styra tankarna i fel riktning. Han åberopar artikel 19 i avtalet och säger att den handlar om kapitalrörelser. Det gör den inte, herr Hermansson, den innebär något så trivialt som att vi åtar oss att inte förhindra löpande betalningar i samband med handel och andra transaktioner, nämligen att företag som ger handelskrediter till svenska företag icke av den svenska riksbanken skall hindras att få sina pengar. Det har ingenting med kapitalrörelser att göra i den mening vi normalt lägger in i det begreppet. Denna klausul finns också i EFTA-avtalet. Varför har inte herr Hermansson angripit den under de många år det avtalet har bestått? Vi har samma uppgörelse med OECD-länderna, nämligen att icke förhindra löpande betalningar. Varför här använda ord som människor tolkar på ett helt annat sätt? Herr Hermansson brukar ha omdömet om sig att vara en kunnig person och han borde bättre ha studerat det här avtalet, så stor kampanj som kommunisterna lägger upp omkring det. Till slut vill jag beröra frågan om anpassning. Det är klart att vid internationellt samarbete sker en anpassning med det här avtalet — som det är utformat — kommer anpassningen att ske i lägen när det är ett svenskt intresse att anpassa sig, precis på samma sätt som vi får göra i allt internationellt samarbete. Någon anpassning för anpassningens egen skull ingår varken i avtalet eller i regeringens avsikter. Det är väl uppenbart!

Herr talman! Det avtal som riksdagen nu skall ta ställning till är som flera talare påpekat — den mest omfattande överenskommelse på handelns område som Sverige någonsin träffat. Efter en process, som pågått gradvis under i stort sett hela efterkrigstiden, har nu det eftersträvade målet uppnåtts: en stormarknad som omfattar 300 miljoner människor, i vilken Sverige kommer att ingå. Det har för oss varit en mycket betydelsefull och delvis svår politisk fråga. Skälet till det är att strävandena mot en friare handel delvis har bedrivits i tecknet av bestämda politiska målsättningar som för Sverige inte gått att förena med en konsekvent alliansfri utrikespolitik. Vi har under ett konsekvent fasthållande vid denna politik sökt bedriva en handelspolitik som stärker vår ekonomiska slagkraft och som präglas av en öppen inställning till hela vår omvärld. Det har för oss gällt att infoga våra strävanden i en process på vilken vi aldrig har haft och aldrig kunnat få ett bestämmande inflytande. Vi har hela tiden stått inför risken av konflikter mellan olika mål för vår politik Nr 138 och inför svårbemästrade valsituationer. Det har därför varit nödvändigt Tisdagen den att handha dessa frågor med både varsamhet och konsekvens och att i alla 8 " C U 12 december 1972 skeden eftersträva en bred enighet och samling hos det svenska folket ——— —— kring handlingslinjen. För regeringen har det alltid varit självklart att den Avtal med EEC, m.m. utrikespolitiska bedömningen måste skapa den fasta grundvalen för vårt handlande. Mot den bakgrunden har vi särskild anledning att känna glädje över och tillfredsställelse med den överenskommelse som nu har uppnåtts. Det betyder inte att vi är nöjda på alla punkter. Det blir man aldrig i en förhandling där det finns delvis motstridande intressen. Vi har från vår sida med fog kritiserat t.ex. de förlängda övergångstiderna för vissa varugrupper och ursprungsreglernas utformning. Men det finns ingen anledning att låta den samlade bedömningen av frihandelsavtalet präglas av klagomål över de krav som vi inte lyckats få uppfyllda. Det finns i stället anledning att slå fast att det är ett bra avtal. I det väsentliga har vi uppnått våra mål. Neutralitetspolitiken ligger fast. Det råder ingen tvekan om att Sverige har möjlighet att och även i fortsättningen kommer att föra en självständig och oberoende utrikespolitik. Dess innehåll bestämmer vi själva. Vad mer är: man har från alla håll bekräftat att det i dagens läge, som präglas av en strävan till fred och avspänning i Europa, är ett europeiskt intresse att Sverige konsekvent fullföljer sin neutralitetspolitik. Under de gångna 15 åren har det från många håll förutspåtts att EEC-förhandlingarna skulle medföra svåra påfrestningar för neutralitetspolitiken. Men den har bestått provet. Vi kan nu konstatera att den närmast utgår stärkt ur förhandlingarna just genom den vidgade förståelsen i Europa för dess syften och målsättningar. Detta förhållande understryker vår förpliktelse att hålla fast vid den valda utrikespolitiska handlingslinjen. De ekonomiska fördelarna av överenskommelsen är påtagliga. Handelsministern har utförligt uppehållit sig vid dem. Tillgången till en tullfri marknad som omfattar 300 miljoner människor öppnar vida möjligheter för vår industri. Den kommer naturligtvis också att medföra påfrestningar. Vår hemmaindustri utsätts för ökad konkurrens. Den kommer att möta ökad konkurrens också på EFTA-ländernas marknader. Detta kommer att ställa skärpta krav på näringslivets, löntagarorganisationernas och samhällets framtidsplanering. NV På grundval av statsmakternas beslut har våra förhandlare under hela denna tid utfört ett skickligt och förtjänstfullt arbete. Det gäller handelsministrarna Gunnar Lange och Kjell-Olof Feldt. Det gäller alla de ämbetsmän som i dessa tekniskt ytterligt svåra frågor med kraft och energi företrätt Sverige intressen. Det gäller också många inom Organisationer både på löntagarsidan och inom näringslivet som konkret medverkat i förhandlingsarbetet. Men resultatet hade självfallet inte varit möjligt att uppnå, om man inte från EEC-ländernas sida hade visat en Öppen och generös inställning, präglad av en positiv vilja att vinna Sveriges medverkan i det europeiska ekonomiska samarbetet. 85 Det ligger i sakens natur att frågor, där man haft olika mening och som föranlett segslitna förhandlingar, stått i förgrunden för debatten. Men det bör inte undanskymma den i stort konstruktiva atmosfär som präglat förhandlingarna. I många länder har EEC-frågan förorsakat en djup splittring av nationen och uppslitande strider mellan olika meningsriktningar. EEC frågan har väckt motsättningar till liv mellan klasser och grupper, mellan stad och land. Vi har i stort sett undgått en sådan polarisering och konfrontation. Det har funnits sådana tendenser även hos oss. Det har organiserats kampanjer. Det har stundom yttrats hårda, oförsonliga ord om regeringens bedömning av, som vi ser det, svenska folkets grundläggande intressen. Vi har i mycket begränsad utsträckning gett oss in i den polemiken till vänster och höger. Regeringen har känt stödet av opinionen. Den breda majoriteten i riksdagen för regeringens handelslinje och stödet från de folkligt förankrade löntagarorganisationerna har varit en avgörande styrka för regeringen under förhandlingarna med EEC. De överdrifter och skräckmålningar som här och var förekommit — även i denna talarstol — har inte vunnit någon genklang i Sveriges riksdag. Dagens överläggning bekräftar att den svenska riksdagens majoritet liksom hittills i ord och handling ställer sig bakom avtalet. Det är väl närmast herr Bohman och hans kollega ute på den andra kanten som representerar den från den breda folkopinionen isolerade grämelsens röst. Men det blir, och det är det viktiga, som en i det väsentliga enad nation som vi nu går in i det vidgade ekonomiska samarbetet i Europa. Jag känner stor glädje över att det på detta sätt varit möjligt att hålla samman nationen. Det är därför också min förhoppning, att vi i enighet och med gemensamma krafter skall ge oss i kast med de uppgifter som det vidgade samarbetet ställer oss inför. Regeringen inbjuder alla grupper till ett konstruktivt samarbete för att ta till vara de möjligheter till framsteg och utveckling som överenskommelsen med EEC bjuder vårt land. Samtidigt skall vi fortsätta våra ansträngningar att vidga handelsförbindelserna och annat ekonomiskt samarbete med andra länder, inte minst med länderna i Östeuropa. Det rör sig här inte om alternativ. Utrikeshandeln utgör en av grundvalarna för vår välståndsutveckling. Den måste därför utvidgas i alla riktningar. Det är en lång och mödosam process som nu äntligen lett fram till skapandet av en europeisk stormarknad. Men det är inte någon slutpunkt. Vi står i Europa — i hela Europa — inför ett skede av fortsatta förhandlingar. De gäller fred och avspänning, truppreduktioner och säkerhet, handel och ekonomiskt samarbete. Vi är berörda av dem alla — direkt eller indirekt. Ty vi är en del av Europa, och vi kommer att i hög grad bli påminda om vår europeiska identitet under de närmaste åren. Låt mig kort beröra några av dessa frågor. Svensk utrikespolitik börjar i Norden. Det är ett intresse för hela Norden att alla de nordiska länderna når tillfredsställande uppgörelser med EEC. Det är min förhoppning att Finland snart skall kunna underteckna sitt avtal. Det är också av stor vikt att Norge inom kort kan slutföra sina förhandlingar om ett avtal. De nordiska länderna är visserligen små, även tagna tillsammans, men vi tror att vårt samarbete representerar ett värde även för andra länder i Europa, ty vi har kommit ganska långt, och vi har i vårt dagliga, praktiska samarbete tillämpat några principer som kan ha ett mera allmänt intresse. De nordiska länderna har visat, att ett nära och omfattande samarbete låter sig väl förenas med en ömsesidig respekt inte bara för de deltagande ländernas nationella integritet utan också för deras olika säkerhetspolitiska orientering. Det är en viktig erfarenhet. I förhandlingarna om Nordek och sedermera i EEC-förhandlingarna kunde vi konstatera att det finns faktorer som verkar splittrande i stället för samlande. Dessa krafter har inte sitt upphov i Norden utan sammanhänger med klyvningen av Europa i två säkerhetspolitiska block. Detta betyder också att dessa centrifugala krafter inte upphör att verka bara därför att vi alla i Norden får en uppgörelse med EEC. Ty den maktpolitiska uppdelningen i Europa består, och den fortsätter att utsätta vårt nordiska samarbete för påfrestningar. Det måste vi vara uppmärksamma på även i framtiden. Men vår slutsats av de senaste årens avspänningssträvanden i Europa är klar: det vore motsägelsefyllt och ologiskt att splittra Norden, som så länge hållit samman, när man i andra områden av vår världsdel söker brygga över klyftor och motsättningar. Vi skall därför hålla fast vid vår traditionella samverkan i Norden och ständigt söka ge den ett förnyat, reellt innehåll. Sverige framförde vid Nordiska rådets session i Helsingfors tanken på ett handlingsprogram för det nordiska samarbetet på vissa centrala politiska områden. Arbetet med detta program har gått snabbt i ämbetsmannadelegationen och ministerrådet. Statsministrarnas och Nordiska rådets presidium har nu ställt sig bakom förslaget till program, som kommer att föreläggas Nordiska rådets session i Oslo i februari. Dess förverkligande kommer att betyda ett nytt viktigt steg i det nordiska samarbetet. Det andra området som jag vill ta upp är den fortsatta frihandeln på global grundval. De senaste årens nödvändiga koncentration på EEC förhandlingarna får inte skymma sikten för vårt ekonomiska utbyte med andra delar av världen. Inom kort startar förberedelser för nya världsomfattande förhandlingar om tullsänkningar och begränsning av andra handelshinder. U-ländernas problem står därvid i hög grad i förgrunden. Detta ligger helt i linje med Sveriges traditionella frihandels Politik. Den skall vi hålla fast vid. Den tredje frågan jag här vill peka på gäller den europeiska säkerheten. Fördraget mellan de båda tyska staterna kommer inom kort att undertecknas. De fyra segermakterna från andra världskriget har lyckats uppnå samförstånd i Berlinfrågan. Nu går man vidare. I Helsingfors har förberedelserna inletts för en europeisk säkerhetskonferens. Bara uppräkningen av resultat visar på en väsentlig utveckling. För ett litet land betyder det en chans till ökad trygghet. Vi skall därför av alla krafter medverka till en fortsättning av avspänningspolitiken. Vi har inget bestämmande inflytande vid det internationella förhandlingsbordet. Men Vi har ett ansvar, och inom ramen för våra möjligheter kommer vi att med all kraft ge vårt stöd åt förverkligandet av grundsatser som i själva verket gäller våra vitala intressen. Säkerhetskonferensen handlar bl.a. om rätten för varje nation att existera och om respekten för dess självbestämmanderätt. På den grunden kan freden tryggas i Europa. Men vi hoppas att säkerhetskonferensen skall nå längre. Det är Europas tragik att under snart tre årtionden vara kluvet i två block. Klyftorna består och de är djupa. För första gången sedan världskriget har nu på allvar inletts ett arbete för att brygga över dem. Vi står beredda att delta i ett sådant arbete. Detta måste utgå från de principer jag nyss berört. Det bör omfatta också ett ekonomiskt, tekniskt och kulturellt utbyte mellan Östoch Västeuropa. Det är en angelägen uppgift för oss alla att medverka till ett sådant arbete för trygghet och välstånd i alla Europas stater. Det synes nu som om det finns en gemensam vilja att inleda ett sådant samarbete. Men vägen till avspänning och försoning i Europa är lång och riskfylld. Vi har fått en illustration av riskerna genom de tillspetsade situationer som i år uppstod när den västtyska östpolitiken skulle fullfölj risker finns också på östsidan. Riskerna för ett misslyckande förefaller ofta vara störst fem minuter i tolv, dvs. strax innan ett långvarigt förhandlingsarbete skall föras till sitt slutresultat. Men ändå är detta slags risker i längden så mycket mindre än de som - följer av att man passivt accepterar en situation, där misstron och oron ständigt är vid liv och kan urladdas i en konflikt. Därför måste vi ständigt bejaka förnyade försök att nå fram till förtroende och samarbete. Och jag tror att vi kommer att få uppleva nya framsteg på denna väg. Ty så levande och stark är idén om en försoning att den inte låtit sig kvävas under ett kvarts sekel av kallt krig. Låt mig sammanfatta. När riksdagen för ett år sedan diskuterade det europeiska läget och Sveriges plats i Europa, var det ännu oklart hur de olika ländernas förhandlingar med EEC skulle utfalla och hur den europeiska avspänningspolitiken skulle kunna föras vidare. Jag talade då om vår europeiska identitet, som leder både till ett aktivt deltagande i det europeiska ekonomiska samarbetet och till en aktiv medverkan i avspänningssträvandena mellan öst och väst i Europa. Det är två delar av samma politik. Läget har nu klarnat. Den västeuropeiska stormarknaden står inför sitt förverkligande. En alleuropeisk konferens för säkerhet och samarbete kommer av allt att döma till stånd under 1973 i tecknet av en avspänning både mellan supermakterna och mellan de europeiska staterna. Sverige har sitt bidrag att lämna till arbetet på att skapa en säker grundval för fred och välstånd på vår kontinent. Och det avtal som riksdagen i dag har att ta ställning till står i klar överensstämmelse med våra egna vitala intressen. Det är ett bidrag till ett internationellt samarbete, och det stämmer väl överens med den fasta grundval för vår internationella politik som en konsekvent neutralitetspolitik måste innebära.

Herr talman! Efter den debatt som ägt rum här i dag om vad som har varit och vad som kommer att hända vill jag uttala min tillfred över och min anslutning till den positiva och framåtsyftande deklaration som statsminister Olof Palme gjorde här nyss. Vårt öde är oupplösligt Nr 138 förbundet med Europas. Endast framtiden kommer att kunna visa om Tisdagen den våra förhoppningar, de förhoppningar som vi alla hyser, skall infrias. 12 december 1972 Men, herr talman, jag är samtidigt ledsen och besviken över att — — — — statsminister Olof Palme inte lyckades i hela sitt tal behålla den Avtal med EEC, statsmannaton som präglade det skrivna anförandet. Den improviserade 02... beskyllningen mot oss och mot de ståndpunktstaganden som vi har gjort förtog något av de odelat positiva intryck vi annars skulle ha fört med oss
Herr talman! Det anförande som statsministern nyss höll inbjuder inte till polemik, därför att statsministern här framförde en syn på de stora utrikespolitiska frågorna som vi har gemensamt över partigränserna. Jag tycker det är mycket värdefullt att vi i enighet kan gå ut i ett arbete som gäller de stora utrikespolitiska frågorna. Statsministern inbjöd till samarbete om det som nu skall ske, sedan vi har godkänt avtalet med EEC. Jag hoppas att denna inbjudan också gäller de olika politiska partierna här i riksdagen, så att vi kan fortsätta att gå vidare efter den etapplösning som detta innebär och som också regeringen har sagt att det är. Den etapplösningen kräver fortsatt arbete för ett vidgat europeiskt samarbete, som i sin tur skall vara basen för en politik för fred och rättvisa i världen.

Herr talman! Det finns givetvis en del punkter i statsministerns deklaration som man kan ansluta sig till, framför allt då vad han sade om behovet av åtgärder för avspänning och säkerhet i Europa och i världen. Jag tror inte att det på den punkten råder några delade meningar. Men jag måste vända mig mot den genomgående tendensen i statsministerns anförande att knyta ihop dessa ansträngningar för fred Och avspänning i Europa med åtgärderna för att utveckla den västeuropeiska ekonomiska gemenskapen. Det finns helt olika bevekelsegrunder bakom de båda strävandena, och helt olika intressen står mot varandra. Folken har intresse av fred och avspänning i Europa; folken har inte intresse av en utveckling och ett stärkande av EEC. Detta för mig in på vad jag vill kalla några illusioner och falska påståenden som förekommit här i debatten. Den första illusionen är att Sveriges avtal med EEC skulle vara ett steg moten friare handel i världen. I själva verket innebär EEC:s verksamhet inte en allmän avveckling av handelshindren. E har höga tullar utåt. Sveriges avtal med EEC kommer att försvåra vår handel med u-länderna och med de socialistiska staterna just genom den ökade koncentration på handel med Västeuropa som avtalet kommer att leda till. Resultatet blir alltså icke en friare handel. Inte heller avlägsnas de handelsbojkotter som Svenska kapitalister deltar i. Jag kan exempelvis erinra om den handelsbojkott som förekommer i en rad avseenden mot ett land som Cuba, där Svenska företag av fruktan för amerikanska åtgärder vägrar att köpa nickel från Cuba, och där svenska rederier fortfarande deltar i bojkotten 89 mot transporterna på Cuba just på grund av den amerikanska svartlistningen. Den andra illusionen är att avtalet med EEC skulle leda till ökad sysselsättning och högre löner. I själva verket stärker detta avtal alla de tendenser i den svenska kapitalismen som har lett fram till koncentration till storstadsområdena, avfolkning av skogslänen och massarbetslöshet. Det kommer att försvåra fackföreningsrörelsens arbete. Den tredje illusionen är att detta avtal skulle vara ett led i arbetet för Europa. EEC är bara en del av Europa. Det är de kapitalistiska trusternas >, och det är de stora västeuropeiska Europa som är stommen i EE kapitalsammanslutningarna som dominerar EEC. En verksamhet för samarbete med de europeiska folken har ingenting gemensamt med en utvidgning av den västeuropeiska ekonomiska gemenskapen. Den fjärde illusionen är att avtalet med EEC skulle gynna avspänning och säkerhet i Europa och världen. I själva verket leder EEC:s väg, som den för närvarande ser ut och som de ledande krafterna inom EEC har utstakat den, inte till framsteg för folken, inte till fred, inte till avspänning, inte till full och varaktig sysselsättning och inte till folk makt. Den femte illusionen är den som särskilt handelsministern har framfört här i debatten, nämligen att avtalet inte skulle binda Sveriges ekonomiska och sociala politik. Jag vill i anslutning till hans polemik mot mitt senaste inlägg erinra om att artikel 19, som han berörde, gäller även medelfristiga krediter i kommersiella sammanhang och kan utnyttjas för en maskerad kapitalexport. Handelsministern invände att det är samma regler som gäller för närvarande. Men avtalet låser ju fast dessa regler och hindrar svenska myndigheter att ändra dem. Artikel 23, som talar om likvärdiga konkurrensvillkor och om förbud i vissa fall mot statliga stödåtgärder, kan komma att utnyttjas mot en progressiv svensk regionalpolitik. Och vad är i själva verket likvärdiga konkurrensvillkor? Den formuleringen visar hur detta avtal låser fast eller är avsett att låsa fast Sverige vid den kapitalistiska utvecklingsvägen. Konkurrensvillkor som är likvärdiga med dem som finns i EEC förutsätter fortsatt herravälde för storfinansen i Sverige. E i motsättning till varje kamp för en socialistisk politik och för socialism i vårt land. Den sjätte illusionen var att det skulle finnas en mycket bred folklig bas för regeringens EEC-avtal och att bara små grupper — extremister, som det heter — skulle vara motståndare till det. Jag vill fråga regeringen: Om regeringen tror detta, varför vågar den då inte låta avtalet gå ut till

Herr talman! Till herr Antonsson har jag ingenting att anföra, och till herr Gustafson i Göteborg vill jag säga att självfallet gäller denna samverkan även de politiska partierna. Till herr Hermansson vill jag bara säga att det inte finns någon anledning att anordna en folkomröstning när det är alldeles klart hur opinionsläget är. Trots allt vad han sade kommer han ju aldrig ifrån svaret på Kjell-Olof Feldts fråga: Hur ser då ett rent kommunistiskt handelsavtal ut, som inte skulle leda till alla dessa förskräckliga konsekvenser? EEC-frågan har ju orsakat väldig splittring i den internationella kommunistiska rörelsen och medfört massor av sektbildningar. Jag kan därför förstå att herr Hermansson i dag måste inta denna ställning. Men han borde åtminstone svara på frågan: Hur ser det rena handelsavtalet ut? Ni vill ju ändå inte isolera er från EEC — det kan man inte gå ut och säga till svenska jobbare. Jag menar att EEC-avtalet och vårt stöd till avspänningssträvandena är delar av en europeisk politik för Sverige. Jag sade för något år sedan i Landskrona: Om vi skall kunna leva upp till vårt europeiska ansvar och spela en roll i Europa krävs det att vi erkänner vår europeiska identitet. Vi kan inte ställa oss utanför den europeiska verkligheten. Vi tillhör Europa — på gott och ont. Vi kan inte föra en politik som efter våra förutsättningar främjar avspänningens och det fredliga samarbetets sak, om vi samtidigt söker hålla en distans till utvecklingen i vår egen världsdel. Tvärtom är det först när vi är beredda att fullt ut bära vår del av ansvaret för Europas utveckling som vi kan bidra till ett stärkande av fredens och framstegens sak. Efter att ha nämnt avspänningssträvandena sade jag: Denna vår europeiska identitet kräver också att vi är beredda att delta i det ekonomiska samarbetet i Europa. Västeuropa är vid en internationell jämförelse ett rikt område, men ändå är fattigdomen, klassklyftorna, ojämlikheten och otryggheten långt ifrån eliminerade. Ett samarbete som syftar till att röja undan hindren i samfärdsel och handel och som underlättar en ökad arbetsfördelning är ett viktigt stöd för en fortsatt reformpolitik. Det samarbetet kommer inte att innebära ett uppgivande av vår nationella solidaritetspolitik, av vår fördelningspolitik och av strävandena till ökad ekonomisk och social jämlikhet. Samarbetet skall tvärtom öka våra resurser och underlätta en fortsatt utjämningspolitik. Det hänger logiskt samman helt enkelt. Herr Bohman var missnöjd med att jag hade förtagit intrycket av mitt anförande genom att i en mening polemisera mot moderaterna mot herr Bohman. Men vem är det som har förtagit intrycket? Jag har åhört åtminstone det mesta av hur herr Bohman har stått här hela förmiddagen och i anförande efter anförande i olika omgångar just ställt moderaterna utanför gemenskapen. Jag beklagar det, men vi får lov att bära det. Vad vi säger om våra grannar är inte likgiltigt. Herr Bohman gav ett citat från handelsminister Eik i norsk press, och sökte göra gällande att denne man inte hade menat allvar under den norska folkomröstningskampanjen. Det är inte en bra väg att främja ett nordisk samarbete. Sedan fortsatte herr Bohman med om veterligen själv har dementerat detta att såsom en stor final i sitt anförande tala om en ny gemenskap i Norden utan att nämna Finland. Det brukar tillhöra de gamla grundmurade traditionerna i den svenska högern att tänka på Finland och inse att Finland sannerligen är en del av vår nordiska gemenskap. Men detta försvann ur herr Bohmans anförande. Det är heller inte en god metod att värna och främja ett samarbete i Norden. Över huvud taget har det varit väldigt svårt under dessa år jag försökte undvika polemik med moderaterna att ha dessa ständiga angrepp, som vi uppfattat såsom angrepp på den svenska neutralitetspolitiken. Ingen kan få mig att ärligen tro någonting annat. Frågan har alltid varit: Skall man ha med moderaterna här trots deras ständiga angrepp, eller innebär det en fara för tilltron till neutralitetspolitiken om man gör dess kappa så vid att även dess fiender — eller i varje fall dess motståndare — kan rymmas inom den? Där var herr Bohman åter ute på en farlig väg. När jag satt och lyssnade till herr Bohmans anförande fick jag samma intryck som handelsministern, nämligen att det var en förskräcklig svartmålning av Sveriges möjligheter. Den har jag hört väldigt många gånger. Jag vill mycket allvarligt uppmana herr Bohman: Svärta inte ständigt ned Sverige. Nedvärdera inte alltid detta lands möjligheter att föra en självständig och oberoende politik och dess möjligheter att utvecklas till välfärd och trygghet för medborgarna. Men håller herr Bohman på så en hel förmiddag, är det oerhört svårt för oss att säga: Visst, herr Bohman tycker precis som vi, moderaterna ingår i den stora breda majoriteten. Herr Bohman och hans lilla grupp i sammanhanget har ställt sig utanför gemenskapen. Man kan inte hålla på att under en hel förmiddag hudflänga den politik som regeringen har försökt föra i folkets intresse och sedan efteråt säga: Ja visst är vi med om allting; vi tillhör också gemenskapen! Där måste man välja. Är det så att herr Bohman och herr Hermansson vill modifiera sina uttalanden är jag gärna med om att det blir en hundraprocentig enighet i Sveriges riksdag — det skulle glädja mig alldeles ofantligt! Men om man inte vill göra det, får vi väl glädja oss åt den stora, breda majoritet som ändå finns. Men det valet är inte vårt, utan det är ert.
Herr talman! Jag är bekymrad. Jag befinner mig nämligen i valet och kvalet, hur jag skall handla. Jag fick för en stund sedan intryck av att statsminister Olof Palme skulle kunna avsluta en debatt som denna som en verklig statsman. Men han kunde inte upprätthålla det intrycket under hela sitt anförande. Han måste kasta in en gliring en beskyllning, där han parallellställde moderata samlingspartiet och herr Hermanssons kommunister. Jag blev besviken, eftersom jag var helt inställd på att uttala min anslutning till deklarationen som sådan. Men jag kunde inte underlåta att reagera mot det improviserade tillägget, som inte fanns med i det skrivna anförandet. Jag tyckte ändå att statsminister Olof Palme i varje fall var kvar på statsmannastegen. Men nu har han halkat ner helt och hållet. Tänk att det skall vara så fruktansvärt svårt att någon gång lyfta sig över partitaktiken och att samla de demokratiska partierna i riksdagen till enighet och en enig grundsyn beträffande det som är väsentligt för vårt land och vår framtid! Tänk att han måste ge sig in i sådana misstänkliggöranden, exempelvis för att jag inte nämnde Finland. Är det inte onödigt herr Palme? Det är fruktansvärt onödigt. Nu har herr Palme alltså åkt ner från statsmannastegen. Det är ingen konst för mig att plocka sönder hans argumentation — jag har gjort det många gånger förut i just det här ämnet. Jag skulle kunna fortsätta med det. Men ingen av kammarens ledamöter skulle bli särskilt lycklig över det. Och svenska folket blir det inte heller. Jag avstår därför för att inte medverka till att en debatt som kunde ha fått en odelat värdig avslutning skall förvandlas till en enkel träta.

Herr talman! I de första satserna i herr Bohmans anförande, där han protesterade mot att statsministern likställer vårt parti med moderata Samlingspartiet, kan jag naturligtvis instämma. Herr Palme frågade mig, hur ett rent kommunistiskt handelsavtal ser ut. Ja, hur ett rent handelsavtal skall se ut borde väl inte vara så svårt för vare sig statsministern eller hans experter att räkna ut: Det är ett avtal som endast behandlar handelsfrågor. Det gör däremot inte det frihandelsavtal med EEC som regeringen vill att riksdagen skall godkänna. Det här avtalet gäller inte bara handelsfrågor. Det syftar — som jag talade om förut — till att ge vad som kallas likvärdiga konkurrensvillkor. Därmed griper det in i andra ekonomiska och ekonomisk-politiska förhållanden. Några särskilda förmåner får t.ex. inte ges för inhemsk Produktion. Statliga stödåtgärder är begränsade av restriktioner, och det hela blir en fråga om tolkning på ömse håll av de bestämmelserna. Herr Palme talade om likvärdiga konkurrensvillkor, men tror herr Palme att ett socialistiskt land — socialdemokratin vill ju enligt sitt partiprogram ha socialism skulle kunna underteckna ett sådant avtal med EEC om likvärdiga konkurrensvillkor inom landet? Självfallet inte. Det visar ju också hur avtalet binder Sverige vid kapitalismens ekonomiska system och därmed den egentliga politiska innebörden i avtalet. Sedan erinrade herr Palme om ett tal som han tidigare hållit, vari han upprepade sin tes om att de som vill verka för europeisk avspänning Tisdagen den också måste verka för EEC. Han talade om vår europeiska identitet och 12 december 1972 sade att vi tillhör Europa — vilket ingen förnekar — men vad jag däremot - — måste bestämt förneka är att man skulle gagna Europas enighet och Avtal med EEC, avspänningen i Europa genom att utveckla EEC. Om vi granskar EEC:s svanken verksamhet finner vi nämligen att effekten av EEC har varit att EEC har kluvit Europa och det kommer att fortsätta! Det är den politiken som Sverige nu ansluter sig till. Man kan inte samtidigt sträva till fred och avspänning i Europa och gynna de krafter som vill klyva Europa och därmed motverka strävandena till fred och avspänning. Jag måste ställa en fråga till statsministern. Vad menar statsministern med uttrycket att Sverige måste vara med fullt ut i detta ekonomiska europeiska samarbete? Valet är ert, sade statsministern. Självfallet är valet vårt — vårt parti kommer aldrig att rösta för EEC-avtalet.
Herr talman! Jag har naturligtvis inte likställt herr Bohman och herr Hermansson. Jag har bara konstaterat att utöver den breda opinion som stöder det här avtalet har vi ett parti på vänsterkanten och ett parti på högerkanten som från helt olika utgångspunkter går emot avtalet. Det som förenar herr Bohman och herr Hermansson är att ni angriper överenskommelsen. I övrigt har ni helt olika uppfattningar. Jag vill bara klara ut den tvisten er emellan. Herr Hermansson tar ett olyckligt exempel när han säger att vi skall ha likvärdiga konkurrensvillkor. Det har vi haft enligt EFTA-avtalet, och det har inte herr Hermansson och hans partivänner alls grumsat om under dessa år. Nu plötsligt blir det något hemskt. Nej, vi har inte likvärdiga konkurrensvillkor med de östeuropeiska staterna, därför att de helt enkelt inte tål det. Där arbetar man med kvoter. Öststaternas industri skulle inte tåla en likvärdig konkurrens med svensk industri. Därför kan de aldrig delta. Vi skulle icke ett ögonblick tveka att ingå ett frihandelsavtal med öststaterna; finge vår industri konkurrera på lika villkor i fråga om export, vore det underbart. Men det vill de inte, eftersom de arbetar med kvotsystem och helt andra typer av planering. Jag skall inte polemisera mot öststaternas industri, men deras system besitter en hög grad av ineffektivitet för närvarande. Det är ju det stora problemet hos dessa länder. Det var därför från herr Hermanssons sida ett dåligt argument för att inte godta avtalet, dels därför att vi länge accepterat klausuler om likvärdiga konkurrensvillkor i EFTA-avtalet, dels därför att vi gärna skulle göra det med öststaterna om bara dessa vore villiga att ställa upp i konkurrensen. Till herr Bohman skulle jag vilja säga: Hur mycket kräver herr Bohman av mig som svensk statsminister?

Det är en risk att göra så, av många skäl. Det kan bl.a. ge oklarhet utåt om var vi står, om regeringen i tysthet accepterar den argumentation som herr Bohman företräder, vare sig det gäller Finland eller medlemskapets förenlighet med neutraliteten. Och vi accepterar den alltså inte. Jag kan förstå att herr Bohman måste ha stått i valet och kvalet. För herr Bohman var situationen den, att ett avtal nu låg på bordet, och tre stora, demokratiska partier hade ställt sig på detta avtals grund och var beredda att acceptera det. Herr Bohman hade då att välja: Skall jag fortsätta kampen mot det, eller skall jag gå in i ledet och ställa mig bakom? Herr Bohman valde att fortsätta kampen. Han blir missnöjd först i det ögonblick då han möter ett mothugg från min sida. Jag beklagar att jag var tvungen att ge herr Bohman detta mothugg. Jag tycker det skulle varit utomordentligt glädjande om herr Bohman från början hade ställt sig med i gemenskapen. Jag skulle betrakta det som en fördel om herr Bohman nästa gång han står i valet och kvalet skulle säga sig att det är bättre att gå in i den breda fåran där svensk neutralitetspolitik och svensk folkopinion befinner sig.
Herr talman! I sanningens namn måste jag med anledning av statsministerns senaste anförande påpeka att i moderata samlingspartiets partimotion har yrkats bifall till avtalet, och moderata samlingspartiets representanter i utrikesutskottet har också instämt i utskottets enhälliga bifallsyrkande till avtalet. Det är sanningen, herr statsministern. Den får inte förvrängas.
Herr talman! Det finns en rad reservationer på olika punkter, men det jag vände mig emot, och det som var det centrala, var herr Bohmans uppläggning av dagens debatt. Det är den jag har utomordentligt beklagat.
Herr talman! Statsministern uttryckte sig så att det som förenade herr Bohman och moderata samlingspartiet med herr Hermansson och kommunisterna var att de båda hade gått emot avtalet. Men så är det inte. De reservationer som fogats till utskottets betänkande rör andra saker. De rör utvecklingsfrågor inom avtalets ram.
Herr talman! För att klargöra skall jag säga, att på den punkten uttryckte jag mig felaktigt. Kommunisterna har yrkat rent avslag på Överenskommelsen, det har inte moderata samlingspartiet gjort. I det avseendet är de alltså icke likställda. Har jag uttryckt mig så att det kunde ge detta sken, då har jag uttryckt mig felaktigt.